Herr talman! Herr Björck i Nässjö har frågat mig dels vilka regler som enligt min mening bör gälla för svenska diplomaters utåtriktade utrikespolitiska aktivitet, dels vad min uppfattning är om medarbetande i press, radio och television av svenska diplomater med artiklar och program om deras stationeringsländer. När interpellanten talar om ”svenska diplomaters utåtriktade utrikes politiska aktivitet” använder han ett uttryckssätt som är ägnat att skapa oklarhet och missförstånd. En svensk diplomat företräder i tjänsten endast den utrikespolitik som statsmakterna fastställt. Utrikesrepresentationens uppgift är att på en rad områden företräda och tillvarata svenska intressen utomlands. Vidare skall de svenska beskickningarna genom sin rapportering från stationeringsorterna ge utrikesledningen objektiv information om förhållandena i ackrediteringsländerna. De skall också sprida upplysning om Sverige. Interpellanten hävdar att fullgörande av dessa uppgifter förutsätter att utrikesförvaltningens tjänstemän följer de spelregler som gäller för diplomatisk verksamhet runt om i världen. Dessa spelregler säges vara både skrivna och oskrivna. Försiktighet måste enligt interpellanten iakttagas när det gäller att offentligt ge uttryck för kritik som kan beröra värdlandet eller andra länder som Sverige upprätthåller diplomatiska förbindelser med. Vilka skrivna regler för diplomatisk verksamhet runt om i världen som interpellanten i detta sammanhang åsyftar synes oklart. De internationella överenskommelser som finns om diplomatisk verksamhet fastställer främst de formella rättigheter som bör tillkomma diplomater i respektive anställningsländer för att de ohindrat skall kunna fullfölja sina uppgifter. De behandlar icke de frågor som berörs i interpellationen. För tjänstemän i den svenska utrikesförvaltningen gäller liksom för statstjänstemän i övrigt statstjänstemannalagens bestämmelser. Jag vill här bl.a. hänvisa till lagens 13 §, som föreskriver att tjänsteman inte får åta sig uppdrag eller utöva verksamhet som kan rubba förtroendet till hans eller annan tjänstemans opartiskhet i tjänsteutövningen eller skada myndighetens anseende. Enligt gällande instruktion för utrikesdepartementet har tjänsteman att iaktta tystnadsplikt beträffande innehållet i handlingar som enligt lag är hemliga. Härutöver föreligger inga skrivna regler, som särskilt berör offentliga uttalanden av utrikesförvaltningens tjänstemän. Under senare år har det blivit allt vanligare att tjänstemän i utrikesförvaltningen anmodas medverka i informationsverksamhet i Sverige kring utrikespolitiska problem och förhållanden i andra länder. Att en sådan efterfrågan riktas mot utrikesdepartementets personal är en naturlig följd av det starkt ökade intresset för internationella frågor hos den svenska allmänheten. Som följd härav har utrikestjänstemän, både de som är verksamma utomlands och de som verkar i departementet, rätt ofta medverkat med artiklar och intervjuer i pressen liksom även framträtt i radio och TV. Jag hälsar denna utveckling med tillfredsställelse. Jag erinrar om att från riksdagens sida önskemål flera gånger uttalats om att UD-tjänstemännen liksom också departementet som sådant deltar i en upplysningsverksamhet som syftar till att skapa en fastare grund för den demokratiska opinionsbildningen i utrikespolitiska frågor. Tjänstemän i utrikesförvaltningen har samma rätt som andra medborgare att uttala sig offentligt och ge uttryck åt sina åsikter. Detta gäller självfallet även när dessa åsikter inte överensstämmer med regeringens. Det bör dock beaktas att de som tjänstemän inte har politiskt ansvar. maters utåtriktade utrikespolitiska aktivitet Politiken fastställes av regering och riksdag. Tjänstemännen har att i tjänsten på bästa sätt företräda denna politik. För utrikestjänstemän är det naturligt att de då de uttalar sig offentligt tar hänsyn till sin uppgift att gentemot utlandet företräda regeringens ståndpunkter. De bör undvika att ge sina personliga meningsyttringar en sådan form att dessa på grund av upphovsmännens ställning riskerar att uppfattas som officiella uttalanden om regeringspolitikens nuvarande eller framtida inriktning. Det är vidare angeläget att utlandsstationerade tjänstemän undviker uttalanden som kan försvåra deras arbete på tjänstgöringsorten. En diplomatisk tjänsteman som offentligt kritiserar ett annat lands politik är givetvis medveten om att hans användbarhet för tjänstgöring i exempelvis detta land kan begränsas. Herr Björck i Nässjö säger sig fästa stor vikt vid att samma regler gäller för alla tjänstemän inom den svenska utrikesförvaltningen. Det vore enligt interpellanten orimligt om särskilda regler och praxis skulle komma att gälla en enda person eller en liten grupp personer inom utrikesförvaltningen. Han tillåter sig här ogrundade insinuationer. Samma regler gäller för alla. Hans uppmaning till mig att tillse att likformiga regler gäller för samtliga UD:s tjänstemän är därför obefogad.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret på min interpellation. Det är till omfånget ganska så omfattande, men det är svårt att få ett grepp om innehållet. Herr utrikesministern undviker sorgfälligt att precisera sig ide frågor som jag rest. Till att börja med förklarar han att han ogillar det av mig använda uttrycket ”svenska diplomaters utåtriktade utrikespolitiska aktivitet”, som riksdagens kammarkansli dessutom har satt som rubrik på min interpellation. Uttrycket är vilseledande, menar han, därför att en svensk diplomat företräder i tjänsten endast den utrikespolitik som statsmakterna fastställt. Men så enkelt är det inte. Om t.ex. en ambassadör i ett land på hemmaplan, han må formellt ha semester eller vara tjänstledig, uppträder i politiska sammanhang och gör uppseendeväckande uttalanden med politisk udd, så är det nog få som uppfattar honom bara som en privatperson. Främmande makter gör det säkert inte. Allmänheten knappast heller. Det är just här som knuten ligger. Jag framställde min interpellation för att få reda på vad den svenska utrikesledningen ansåg om svenska diplomater som agerar politiskt. Man kommer då inte undan med att hänvisa till att de är tjänstemän som bara följer regeringens intentioner. Få saker gör mig så förbluffad som sådana här hänvisningar. Statliga tjänstemän skall inte kritiseras för att de fullgör sin arbetsgivares intentioner, det är självklart. Men det har under senare år blivit alltmer vanligt — och detta gäller inte bara utrikesförvaltningen — att olika tjänstemän uppträder som politiker i första hand. De tar ställning i kontroversiella politiska frågor, de bildar opinion, de uppträder i politiska sammanhang m.m. När de sedan blir kritiserade för detta slår de blygt ned ögonen eller ser förnärmade ut och säger: Så fräckt att kritisera mig — jag är ju bara en vanlig tjänsteman! På så sätt försöker man plocka russinen ur kakan. Dels är man tjänsteman och som sådan skyddad för kritik, dels är man politiker när det passar, Detta är orimligt. Politiserande tjänstemän får naturligtvis finna sig i att bli kritiserade och behandlade som andra politiker — eftersom de ju i första hand just är sådana. De kan inte komma undan kritiken genom att hänvisa till sin tjänstemannaställning. Men åter till herr Wickmans resonemang. Han säger att det är ”oklart” vilka regler för diplomatisk verksamhet som jag syftar på. Nog känner väl utrikesministern till en del av det som finns. Diplomaters verksamhet regleras bl.a. av Wienkonventionen av år 1961 som Sverige ratificerade 1966. Vidare finns det i herr Wickmans eget departement en omfattande handbok för diplomatisk verksamhet där man bl.a. kan finna följande, nämligen att en svensk diplomat skall ”avhålla sig från sådana uttalanden eller åtgärder som kan vara ägnade att skada hans tjänsteställning eller lända till förfång för svenska intressen”. Statstjänstemannalagens 13 § är intressant. Den handlar om statstjänstemans möjligheter att åta sig extrauppdrag. Där stadgas att sådant extrauppdrag inte får rubba förtroendet till tjänstemannen eller skada myndighetens anseende. Jag tycker mig märka att herr utrikesministern citerade denna paragraf med ett visst gillande och tolkar detta som ett indirekt svar på den andra frågan i min interpellation. Annars är utrikesministern svävande på denna punkt. Det är synd, ty min fråga ställdes mot bakgrund av att bl.a. den ansedda norska tidningen Aftenposten uppmärksammat vad som håller på att hända i Sverige på detta område. I en ledare för någon månad sedan skrev Aftenposten följande: När en ambassadör offentligt engagerar sig till fördel för de synpunkter som regeringen i det land där han är stationerad företräder och uppträder som journalist i en stat som är mycket noga med vilka journalister den släpper in, då tillfogar han sin egen utrikestjänst obotlig skada. Dess trovärdighet försvagas, och varje utrikestjänst behöver trovärdighet. Inte heller detta är vårt problem — det är Sveriges. Men bara till en viss punkt, och denna punkt har nu passerats. Tidningen påpekar fortsättningsvis att de nordiska länderna genom åren har gjort mycket för att samordna sin politik på skilda fält. Det är en linje som det inte stått politisk strid om i något av länderna. Det har styrkt Nordens ställning ute i världen att det varit på det sättet. Det har gett Nordens ord tyngd i internationella fora att fem stater stått samman i många frågor. Det har varit positivt. Jag fortsätter att läsa ur Aftenpostens ledare. Tidningen skriver: När en nordisk diplomat sätter sig över alla regler för internationell kutym, inverkar det också på Nordens ställning ute i världen. Det mest nedbrytande som kan ske för ett lands utrikestjänst är inte att landets politik möter kritik. Det är att utrikestjänstens personal icke blir tagen på allvar! Citatet ur Aftenposten visar att den svenska utrikesförvaltningen är maters utåtriktade utrikespolitiska aktivitet utsatt för en kritisk granskning också i vårt grannland. Jag tycker nog att de här citerade synpunkterna är värda ett beaktande även från herr Wickmans sida. Herr talman! Man läser ibland i pressen om den ”nya typen av diplomater”. Vari det ”nya” skulle bestå är oklart. Förmodligen avses att de är mera samhällstillvända, mera socialt inriktade, mera benägna att spegla alla sidor av staioneringslandet i sin rapportering hem. Om det är detta som avses, så har jag ingenting att invända. Jag har haft förmånen att komma i kontakt med många svenska diplomater över hela världen och har ofta beundrat deras kunskaper om värdlandet, deras arbetsförmåga och objektivitet. Men vissa tidningar t.ex. och även vissa politiker lägger i begreppet ”ny diplomati” också in något annat, nämligen ett politiskt engagemang och handlande. Då är jag genast tveksam. Det skulle vara olyckligt för den svenska utrikesförvaltningen och för vårt lands samfällda intressen, om svenska diplomater gjorde till vana att ensidigt och offentligt ta ställning i politiska frågor som berör främmande makter. Detta är någonting som ankommer på regeringen och riksdagen. Jag tänker nu inte bara på konflikter mellan olika länder utan också på känsliga inre förhållanden. Det finns förvisso mycket i främmande länder, även närbelägna sådana, som kan kritiseras. Man behöver inte precis leta efter exempel. Alla är nog överens om att det vore orimligt om svenska diplomater offentligen började kritisera länder som vi upprätthåller diplomatiska förbindelser med. Riksdagen har upprepade gånger slagit fast att diplomatiska förbindelser är något som vi skall ha, oavsett om vi gillar samhällssystemet i en främmande makt eller inte. Att en svensk diplomat följer gängse internationella spelregler betyder sålunda inte eftergivenhet mot våld, förtryck, bristande demokrati eller liknande företeelser. I sitt interpellationssvar säger utrikesministern att jag tillåter mig ogrundade insinuationer, när jag i min interpellation påpekar vikten av att det ur jämlikhetssynpunkt vore stötande om andra regler gällde för de politiska tjänstemännen vad beträffar rätten att bl.a. uttala sig i politiska frågor. Jag har en känsla av att utrikesministern kände sig träffad av min formulering. Om han anser att likformighet råder i dag, så kan ingen hindra honom från att i riksdagen hävda den åsikten. Men jag tvivlar på att alla tror honom. Citatet ur Aftenposten visar att meningarna är milt sagt delade. Men om det nu råder likformighet, så öppnar det intressanta perspektiv. Då måste det innebära att svenska diplomater har rätt att häftigt kritisera vissa internationella politiska förhållanden offentligt. Om det förhåller sig på det sättet bör herr Wickman säga det i klartext. Herr talman! Jag tycker att det i utrikesministerns interpellationssvar finns ett flertal bra formuleringar om hur en svensk diplomat skall uppträda, Men det finns också oklara punkter. Hurudan verkligheten är skall vi kanske lämna därhän. Jag har i min interpellation undvikit att gå in på konkreta fall, därför att regeringsformens 8 90 hindrar mig att göra det. Annars skulle jag inte ha saknat stoff.
Herr talman! Herr Björcks i Nässjö interpellation tar upp en fråga som inte är oväsentlig och som inte heller låter sig besvaras med några enkla formuleringar. Det var anledningen till att mitt interpellationssvar var rätt utförligt, och jag gjorde därvid de preciseringar som jag tror det är möjligt att göra i denna fråga. I vad herr Björck här sade finns det ingenting som ger mig anledning ändra något i svaret, och jag kan inte se på vilka punkter som en ytterligare precisering skulle vara erforderlig. Herr Björck gav inte heller någon anvisning på det. Sedan tog herr Björck i sitt inlägg upp en serie olika problem. Han började med att tala om att inte bara i utrikesförvaltningen utan även i andra förvaltningar har vi ett växande antal tjänstemän som är politiskt engagerade. Jag vet inte riktigt vart herr Björck ville komma med den iakttagelsen — som vi alla kan göra — om han tyckte illa om fenomenet med politiserande tjänstemän, eller om han bara menade att politiserande tjänstemän får ta samma konsekvenser som andra personer som uttalar sig i politiska frågor. Mot det sista har jag ingen invändning att göra. Det är självklart, att när statstjänstemännen inte uppträder som tjänstemän utan som politiker får de göra det på politikernas allmänna villkor. Yttrandefrihet och rätten att personligen ta ställning i politiska frågor utgår jag från att herr Björck inte vill förmena statstjänstemännen i allmänhet och inte heller statstjänstemän anställda i utrikesförvaltningen. Jag har understrukit att den rätten självfallet också bör föreligga för utrikesförvaltningens tjänstemän. Samtidigt är det naturligtvis väsentligt att tjänstemännen i utrikesförvaltningen liksom i förvaltningen i övrigt, när de uppträder i en personlig, politisk kapacitet, är medvetna om riskerna för att deras uttalanden på grund av deras ställning kan komma att missuppfattas.

Det är från den utgångspunkten jag bedömer en i denna mening utåtriktad aktivitet, i tidningar, press, radio och TV, från mina egna tjänstemäns sida i den mån en sådan förekommer. Liksom herr Björck i Nässjö skall jag avstå från att betygsätta enskilda tjänstemän — jag tror det är en fördel att vi inte gör det; det skulle skapa en rätt omöjlig situation om vi gjorde det. Jag vill därför bara göra ett mycket allmänt uttalande, som herr Björck sedan må tillämpa på de tjänstemän han önskar. De diplomater som nu är i aktiv tjänst har under den tid som jag haft anledning att som departementschef följa dem icke uppträtt på ett sätt som skapat osäkerhet eller missförstånd om den svenska regeringens utrikespolitik. Det är för mig det helt avgörande kriteriet. Den enda källa som herr Björck egentligen åberopar för en uppfattning som strider mot min, som jag här har återgivit och som också återfinns i interpellationssvarets anda, är den norska tidningen Aften maters utåtriktade utrikespolitiska aktivitet posten. Jag vet inte om Aftenposten är någon auktoritet i det här speciella fallet för herr Björck. För den händelse någon av kammarens ledamöter icke skulle känna till denna tidnings inställning i den speciella fråga som det här gäller vill jag nämna att Aftenposten är en tidning som har en radikalt annorlunda inställning än den svenska regeringen i Vietnamfrågan. Jag har icke tolkat Aftenpostens uttalande om vissa svenska diplomater som någonting annat än ett led i tidningens kritik — kampanj, kanske man t.o.m. kan säga — av den svenska regeringens och riksdagens Vietnampolitik. Jag är rädd för att herr Björcks interpellation i denna fråga på vissa håll här i landet också kan komma att uppfattas som tillkommen av samma motiv som de jag här har tillskrivit Aftenposten.

Herr talman! Jag tycker att utrikesministerns yttrande att han inte kunnat finna att någon tjänsteman i utrikesförvaltningen uppträtt så att ”osäkerhet eller missförstånd” har skapats är intressant. Det måste då rimligtvis också innebära att enskilda tjänstemän i utrikesförvaltningen i fortsättningen äger rätt till en betydligt utökad politisk aktivitet jämfört med vad som har varit fallet tidigare. Det måste, mot bakgrund av vad som inträffat, innebära att t.ex. beskickningschefer kan medverka i svensk radio och TV med politiskt vinklade program, och att de har rätt att i svenska massmedia granska och ge till känna kritiska synpunkter beträffande det land som de är stationerade i. Om så sker skulle det alltså enligt herr utrikesministern inte leda till osäkerhet eller missförstånd beträffande den svenska utrikespolitiken. Jag tycker som sagt att det är ett notabelt uttalande, som sannerligen kan få långtgående konsekvenser. Det är självfallet, herr talman, inte på det sättet att jag har förmenat någon statlig tjänsteman att engagera sig politiskt; det är inte det saken gäller. Debatten gäller, om tjänstemän i vissa situationer, när de uppträder som representanter för Sverige utomlands, kan skada vårt lands intressen genom politiskt färgade uttalanden. Där är det tämligen meningslöst att tala om att de bara uppträder som enskilda personer — de uppfattas inte på det sättet. Herr Wickman sade själv i sitt interpellationssvar att tjänstemännen måste uppträda med en viss försiktighet, så att Sveriges sak inte skadas.

Det är därför jag drar slutsatsen, att uppträder man politiskt, får man också ta konsekvenserna av detta politiskt; då får man finna sig i att bli diskuterad i Sveriges riksdag. — Annars går den här ekvationen helt enkelt inte ihop. Vad gäller Aftenposten så har jag naturligtvis inte åberopat den tidningen som ett sanningsvittne i alla frågor. Jag bara citerade en uppmärksammad ledare i denna tidning, som ger uttryck för en ganska stor oro i våra nordiska grannländer. När sedan herr utrikesministern påstår att tidningen Aftenpostens linje i Vietnamfrågan har varit så väsentligt skild från den svenska regeringens, tycker jag kanske det är en liten överdrift. Den linje som tidningen Aftenposten har företrätt är ungefär samma linje som företräds i Vietnamfrågan av herr Wickmans partivänner Willy Brandt, Bruno Kreisky, Harold Wilson m.fl. Till slut, herr talman, tycker jag nog ändå inte att jag har fått ett ordentligt svar på den andra frågan i min interpellation. Den löd: ”Vad är herr utrikesministerns uppfattning om medarbetande i press, radio och television av svenska diplomater med artiklar och program om sina stationeringsländer?” Jag syftar naturligtvis inte där på vanliga intervjuer som görs av rent nyhetsintresse utan på ett mer eller mindre fast medarbetande i press, radio eller television.
Herr talman! Jag är uppriktigt sagt tveksam om meningsfullheten i att fortsätta den här diskussionen med herr Björck i Nässjö. Herr Björck använde ordet ”notabelt”. Jag skulle vilja säga att den skridskoåkning som herr Björck i Nässjö ägnade sig åt i början av sitt senaste inlägg och som skulle vara en tolkning av innebörden i vad jag hade sagt dels i interpellationssvaret, dels i mitt inlägg här, var så absurd att jag barå vill uppmana herr Björck att läsa interpellationssvaret en gång till och att dessutom i protokollet läsa vad jag sade. Jag skall bara ta ett enda exempel.

Slutligen sade herr Björck att jag inte besvarat den andra frågan i hans interpellation. Det skall väl betyda att herr Björck när det gäller ”medarbetande i press, radio och television” lägger in ett alldeles speciellt begrepp i ”medarbetande” till skillnad från den informationsverksamhet jag rätt utförligt analyserar i interpellationssvaret. Om herr Björck med ”medarbetande” här menar regelbundna, avtalsbundna medarbetarskap i de media han här nämner, vill jag bara säga att det enligt min kännedom inte föreligger något sådant avtal för någon av mig bekant utrikestjänsteman.

Herr talman! Om herr utrikesministern tycker att jag åkte skridskor, när jag försökte tolka hans interpellationssvar, kan det möjligtvis bero på att herr Wickmans interpellationssvar i detta fall är, som jag sade redan i min inledning, mycket dunkelt och oklart i vissa punkter. Då blir tolkningarna därefter. Dessutom drog jag inte de slutsatser som herr utrikesministern påstår. Jag har faktiskt inte uppfattat hans anförande som att man skulle uppmana svenska beskickningschefer att göra kritiska program om sina maters utåtriktade utrikespolitiska aktivitet stationeringsländer. Jag sade att det var notabelt att herr utrikesministern påstod att — här citerar jag ordagrant — ”osäkerhet eller missförstånd” inte i något fall har skapats på grund av uttalanden eller ageranden av svenska diplomater under den tid som han varit utrikesminister. Det tyckte jag var ett intressant uttalande. Jag framhöll också, att om det inte uppkommit några problem trots att bl.a. tidningen Aftenposten påstår det — och det finns fler tidningar än Aftenposten som kritiserat den svenska utrikesförvaltningen för samma sak — och om herr utrikesministern trots allt tycker att ingenting har hänt och att allt är bra på detta område, så kan detta faktiskt få konsekvenser. Det finns säkert många diplomater i den svenska utrikesförvaltningen som ibland känner ett behov av att säga sanningen om sina stationeringsländer, vilka de innerst inne kanske inte alltid tycker så särskilt mycket om.
Herr talman! Jag är ledsen att jag måste återkomma till detta med stationeringsländerna. Behöver jag för tredje gången för herr Björck läsa upp vad som står i svaret? Där står nämligen att det är ”angeläget att utlandsstationerade tjänstemän undviker uttalanden som kan försvåra deras arbete på tjänstgöringsorten”. Det kan bara tolkas på ett sätt. Herr Björcks tolkning tillhör uppvisningar i den absurda skolan. Jag sade också att diplomater i aktiv tjänst under den tid jag varit utrikesminister inte har i offentliga uttalanden åstadkommit missförstånd eller osäkerhet om den svenska utrikespolitikens inriktning. Jag står för det uttalandet. Det betyder självfallet — det är en riktlinje som jag lagt fram i mitt interpellationssvar — att jag kommer att följa tjänstemännens uttalanden. I den mån det förekommer uttalanden som kan leda till sådana missförstånd, kommer jag att påtala dem.

Herr talman! Också jag har läst och förstått den passus i herr utrikesministerns interpellationssvar som handlar just om stationeringsländerna. Jag bara konstaterar att vi gör en något olika tolkning av vad som verkligen har skett under de senaste åren. Därför befarade jag att framtiden på detta område kunde bli problematisk.

Herr talman! Det är nu tredje året som riksdagen skall anvisa medel till produktionsbidrag för dagstidningar. Första året — 1971 — var det ett belopp om 36 miljoner kronor. Förra året höjdes det till 67 miljoner kronor, och samma belopp föreslås nu i år. Utöver de här beloppen utgår sedan tidigare anslag till distributionsrabatt för dagstidningar och för lån ur Pressens lånefond med avsevärda belopp. De belopp för presstödjande ändamål som riksdagen i dag skall ta ställning till uppgår sammanlagt till 114 miljoner kronor, Det är ett stort belopp även om det utgör en ringa andel av en budget på 66 000 miljoner kronor. Frågan kan naturligtvis ställas, om det i ett ekonomiskt läge som kännetecknas av knapphet och brist, där i och för sig många angelägna behov måste ställas åt sidan, här rör sig om en sektor som bör prioriteras framför åtskilliga andra. Emellertid råder det väl en allmän enighet i dag om att det är nödvändigt med stödåtgärder till svensk dagspress för att vi i det här landet skall kunna bibehålla en differentierad opinionsbildning. Betydelsen av en vital och mångfasetterad press för en fri opinionsbildning och informationsspridning i en modern demokratisk stat kan knappast överskattas. Statliga insatser i presstödjande syfte har visat sig erforderliga. Man kan ur vissa synpunkter beklaga att de inte har satts in tidigare. Om det i dag råder enighet om att ett presstöd behövs så når enigheten kanske inte så långt som till utformningen av detta presstöd. Möjligen, men jag är inte alldeles säker, föreligger enighet om att de nuvarande reglerna för presstöd — eller för att vara mer konkret: för produktionsbidrag till dagstidningar — inte är utformade på ett rättvist och rimligt sätt. Sedan nu riksdagen två gånger begärt översyn av dessa regler har Kungl. Maj:t föranstaltat om detta i och med tillkallandet av 1972 års pressutred ning. Jag skall inte gå in på direktiven för utredningen annat än i ett avseende, nämligen det förhållandet att skattefrågor skall undantas från utredningens kompetens. Men hänsyn till att presstödet och annonsskatten på ett olyckligt sätt redan från början har kopplats samman kan det måhända försvåra för pressutredningen att i sinom tid nå ett vettigt resultat att skattefrågorna inte skall behandlas av utredningen. Den här frågan tas upp och utvecklas närmare i reservationen 2 i konstitutionsutskottets betänkande nr 11. Ett av de problem som diskuterades mest i fjolårets debatt i kammaren gällde de s.k. 17 §-frågorna, — dvs. frågor som har att göra stödjande ändamål med 17 § i presstödskungörelsen. Problemet var att ge ett något så när rättvist stöd när det gäller förstaoch andratidningar som befinner sig i en upplagemässigt och ekonomiskt likartad situation. Det problemet har nu hänskjutits till pressutredningen för att där eventuellt behandlas med förtur. Men detta torde inte betyda, att någon ändring kan ske beträffande de produktionsbidrag som skall beslutas för år 1973 och knappast heller för år 1974. Det blir väl ingen överraskning för kammaren om jag upplyser om att 17 §-frågorna har orsakat presstödsnämnden minst lika mycket grubbel och problem under det sist förflutna året som tidigare. I t.ex. ett 17 §-fall som behandlades vid nämndens senaste sammanträde — det hölls så sent som i går — visade det sig att det bland nämndens åtta ledamöter fanns inte mindre än fem olika meningar i frågan om en tidning skulle ha produktionsbidrag och storleken av detta. Det är väl, herr talman, ett slående exempel på hur vitt 17 § i presstödskungörelsen kan tolkas och svårigheten att nå ett resultat som kan uppfattas som något så när rimligt. Vi har också problemet med tidningar som är formellt förstatidningar men som är i svår konkurrenssituation med närliggande storstadstidningar. Dessa frågor tas upp under punkterna 2 och 3 i reservationen 2 Reservationen 3 behandlar en principiellt mycket viktig fråga, nämligen den om produktionsbidrag kan utgå till dagstidning som skrivs på annat språk än det svenska. Det här problemet har i presstödsnämnden varit aktuellt i ett par fall, men jag skall, herr talman, bl.a. av respekt för 90 § regeringsformen inte gå in på dessa konkreta fall. Enligt min mening utgör nu gällande författningstext inget hinder för att tidning som eljest är berättigad till stöd skall undandras detta endast av det skälet att tidningen inte kommer ut på svenska. Denna tolkning har i presstödsnämnden biträtts av kammarens ärade fru andre vice talman medan nämnden i övrigt ansett, att produktionsbidrag inte kan utgå till tidningar som inte är skrivna på svenska.

Jag kan emellertid av direktiven för utredningen inte se något klart belägg för att så skall bli fallet. Men även om pressutredningen skulle behandla den här frågan, lär det ställningstagande i sakfrågan som utskottet alltså ansluter sig till inte kunna genomföras under de närmaste åren, Det skulle däremot kunna bli fallet om kammaren biföll den mening som moderater och folkpartister enat sig om i reservationen 3. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 2 och 3 vid förevarande utskottsbetänkande.

Herr talman! I år har vi fört en intensiv och viktig debatt om pressens läge. Den har gällt centrala frågor i vår demokrati. Den har handlat om hur man skall skydda pressen mot obehöriga ingrepp och hur man skall stärka den när de ekonomiska resurserna tryter. I remissdebatten ironiserade statsministern över att vi liberaler varit så aktiva i den diskussionen. Det var, verkade det, nästan något löjligt att folkpartister i alla generationer engagerat sig så för tidningarnas uppgift och svårigheter. Men Olof Palme borde veta att det har liberaler gjort i mer än 100 år i det här landet. Oavbrutet har liberala politiker och journalister under 1800 och 1900-talen diskuterat frågor som gällt tryckfriheten och journalistikens uppgift, som rört den tredje statsmakten och hur den fritt skall kunna granska regering, riksdag och andra maktcentra. Oavsett vad den politiska debatten i övrigt har handlat om genom årtiondena har liberaler funnit tid att ge sin syn på tidningarnas frihet och uppgift. Det har betytt mycket för vårt samhälles utveckling. I kampen mot indragningsmakten och mot de åtal som en gång duggade över pressen var det viktigt att en politisk rörelse aldrig gav upp. Och ett sekel senare har det varit viktig att ett av riksdagspartierna alltid försökt se förslag om pressen i ljuset av tryckfrihetsförordningens krav och idéer. Hoten mot tidningarna har varit av olika slag och försetts med skilda ideologiska förtecken. Men vare sig de kommit från en överhet som inte tålt kritik eller från ekonomiska krafter som tystat röster i presskören har den liberala rörelsen i Sverige varit på sin vakt. Det är därför inget konstigt att regeringen försöker misstänkliggöra vårt intresse för pressfrågor; det har statsministrar gjort förr i svensk historia. Det är lika naturligt att t.ex. de tre reservationer som vi nu skall diskutera alla bygger på motioner från folkpartiet och att folkpartiet i stort sett är det enda parti som motionerat om presstödets utformning och framtid. Den liberala pressyn som vi utgått från har vi försökt sammanfatta i folkpartiets nya partiprogram. ”Fria tidningar är omistliga i en demokrati. —— — Ekonomiskt starka tidningar blir i regel mer självständiga — mot statsmakter, ägare, annonsörer och organisationer. — — — Liberalismen slår vakt om tryckfrihetsförordningen som en av grundlagarna därför att den ökar skyddet för det tryckta ordet när påfrestningarna är stora.” Det är några meningar i programmet. På dem kan vi bygga våra konkreta förslag. Vi är mot annonsskatten. Den gröper ur intäkterna för de flesta tidningar, gör dem svagare och mer beroende av subventioner. Att säga nej till annonsskatten är därför självklart utifrån en liberal pressyn. Att socialdemokraterna, kommunisterna och centern ändå drivit igenom denna skatt på tidningar visar att de i grunden har en annan inställning än vi till idén om starka, självständiga tidningar. Det finns ingen anledning att hymla om den skillnaden. Vi är för ett rättvist och rimligt utformat presstöd. Det finns de som i stället menar att de ekonomiska lagarna skall få verka fritt. Vi kan inte se det så. Om pressdöden hotar mångsidigheten i debatten är det viktigt att stödjande ändamål söka hejda pressdöden. Folkpartiet har därför lagt fram förslag både till generella reformer och till förbättringar av det selektiva stödet. Här har vi sällan fått hjälp av något annat parti. Det finns ingen anledning att hymla om det heller. Vi tycker illa om bestämmelser som är så vaga att de inbjuder till godtycke eller så illasinnade till sitt syfte att de leder till diskriminering av vissa tidningar. Därför har vi velat få fram mer enhetliga regler för veckopressen. Och därför har vi vänt oss mot att en viss tidning på en ort får stora statsbidrag, medan en annan tidning med nästan samma upplaga inte får något alls. Att den tidning som privilegieras är socialdemokratisk och den som diskrimineras är liberal är naturligtvis ingen tillfällighet — regeringen har avsiktligt byggt sina regler så. Vi avstår självfallet inte från att kräva rättvisa bara för att några demagoger vill utmåla det som tal i egen sak. Vi tycker illa om den blandning av kohandel och självtillräcklighet som präglat spelet kring presstöd och annonsskatt under enkammarriksdagens år. Ingenting fick utredas innan propositionen för två år sen drevs igenom. Och nu får ingenting ändras i avvaktan på just en utredning. I båda fallen är det hyckleri som bestämmer socialdemokraternas och centerns hållning. Första gången gjorde de upp om annonsskatt och ett presstöd som på några punkter gav orimliga favörer åt de egna medan man diskriminerade andra, En sådan uppgörelse tål inte utredningsljuset, och därför blev det ingen utredning. Nu har man långt senare tillsatt en statlig pressutredning som inte får ta upp t.ex. annonsskatten men som ändå kan användas för att motivera en förhalning av angelägna reformer. Det är ganska smart tänkt, men vi liberaler är inte imponerade. Pressens styrka och självständighet bör inte vara en lekboll för myglare. Utan en vital press får vi ingen vital demokrati, och därför skall man sträva efter samlande lösningar. Det här var hårda ord, kommer man nog att klaga i den här debatten. Våra motståndare avvisar väl nu som tidigare indignerat allt tal om deras taktiska manövrer. Ta t.ex. de här Gävlefallen, alltså tidningar som ligger varandra utomordentligt nära i total upplaga. Mellan Arbetarbladet och Gefle Dagblad skiljer det bara drygt 1 500 exemplar. Men Arbetarbladet får 2,5 miljoner kronor och Gefle Dagblad har hittills inte fått någonting. När vi kritiserade det systemet 1971 svarade utskottet att paragraf 17 i presstödskungörelsen skulle få en ”generös” tillämpning. Men Gefle Dagblad fick avslag på sin begäran om produktionsstöd. När vi 1972 fortsatte att kritisera orättvisorna föreslog utskottet att presstödsnämnden skulle få dela ut ”reducerade bidrag” och på det viset klara de s.k. Gävlefallen. Vi kritiserade den tanken som oklar och godtycklig. Fram till i går hade ännu inget reducerat bidrag delats ut. Men i går lär presstödsnämndens majoritet efter votering ha beslutat om mindre belopp till ett par förstatidningar, som har en upplaga som ligger nära andratidningens. Dessa reducerade bidrag är mycket små i jämförelse med de anslag som andratidningen får. Men beslutets motivering är ännu inte offentliggjord, och bedömningen av den måste därför anstå. Herr Winberg har redan gett exempel på godtycket i presstödsnämndens handlande. I år, 1973, fortsätter folkpartiet att begära ökad rättvisa. Utskottet svarar oss med att hänvisa till den sittande utredningen. Under alla dessa tre år har det varit Olle Svensson i Eskilstuna som främst fört socialdemokraternas talan i utskott och i kammare. Som en presspolitisk oskuld har han varje år förklarat hur intresserad han varit av att få en lösning på just det här problemet. Det har han naturligtvis inte varit alls, Herr Svensson i Eskilstuna är nämligen part i målet. För att han inte skall kunna säga att jag överraskande riktar ny kritik mot honom vill jag ordagrant upprepa vad jag förra året sade från den här talarstolen om Olle Svenssons uppträdande. ”I Eskilstuna arbetar två dagstidningar i vital konkurrens. Eskilstuna Kuriren är inte mycket större än Folket . Men Folket skall nu få 2,5 miljoner kronor per år, Eskilstuna-Kuriren ingenting. Två och en halv miljon är ett mycket stort bidrag till en tidning med en upplaga på drygt 20 000 ex. Det blir mer än 100 kronor per exemplar och år! Det är då besvärande att den främst ansvarige på tidningen Folket ingenting begriper av just detta. Chefredaktör Olle Svensson är också riksdagsman och ledamot av konstitutionsutskottet. Det förvånar mig inte att det utbrutit en debatt i pressen om herr Svenssons agerande på just det område där han i sin yrkesverksamhet är så starkt inblandad. I stället för att lämna bordet i utskottet när denna sak behandlades eller åtminstone iaktta passivitet, har Olle Svensson varit den dominerande bland de socialdemokratiska ledamöterna i konstitutionsutskottet. Med stor energi har han upprepade gånger argumenterat för varför folkpartiets förslag till ökad rättvisa mellan tidningar med likartad total upplaga inte kan godtas. Han har alltså vägrat inse att också om han formellt inte är jävig i målet så är han det reellt. Som chefredaktör för Folket har han intresse av att Folket får en ökad subvention och att Eskilstuna-Kuriren inte får någonting. Det är ledsamt att han missbrukar sin riksdagsplats för att värna om det intresset. Att övriga socialdemokrater i utskottet inte lagt band på herr Svenssons ogenerade inlägg i egen sak är ännu ett tecken på den relativa demoralisering som regeringspartiet präglas av i tidningspolitiken.” Jag har i år ingenting att lägga till eller dra ifrån i det omdömet från 1972. Till bilden av majoriteten i utskottet kan vi nu lägga diskrimineringen av Estniska Dagbladet. Den kommer ut två gånger i veckan och har en upplaga på drygt 2 500 exemplar. Enligt bestämmelserna borde den vara berättigad till produktionsstöd på 200000 kronor. Men den har fått avslag på sin begäran av en majoritet i presstödsnämnden. Cecilia Nettelbrandt och herr Winberg har där reserverat sig. Vi hade regeringsrådet Lundell, ordförande i presstödsnämnden, för utfrågning i konstitutionsutskottet. Det framgick då klart att man inom majoriteten i presstödsnämnden anfört som skäl för avslag att Estniska Dagbladet var skrivet på estniska! Ordföranden själv ansåg inte att det var något avgörande argument, men det hade anförts mot tidningen inom stödjande ändamål Från liberalt håll har vi naturligtvis motionerat för att Estniska Dagbladet skall likställas med andra tidningar som skrivs på svenska. Det är ju en oerhörd kulturell diskriminering att säga nej till en tidning för svenskar med baltiskt ursprung bl.a. därför att den inte är skriven på svenska. Men varken socialdemokraterna eller centern har kunnat rösta för bifall till motionen av David Wirmark och Valdo Carlström . Fortfarande skall man alltså kunna fortsätta — med statsrådet Carl Lidboms goda minne — att diskriminera Estniska Dagbladet. Min besvikelse över centerns hållning är särskilt stor. En lång rad av de veckotidningar som privilegieras här i landet är centerns veckotidningar. De får 200 000 kronor vardera. Några har en upplaga på 2 000—3 000 exemplar. Deras subventionering är betydande: i vissa fall betalar staten omkring 1 krona per tryckt exemplar av tidningen! Folkpartiet har inte motsatt sig det stödet. Vi gläds åt att man också genom veckopressen kan få en mer mångsidig debatt och nyhetsförmedling. Men vi tycker att det är förbluffande att inte centern i ett fall som Estniska Dagbladet röstat för ökad rättvisa. Estniska Dagbladet utkommer två gånger per vecka och får ingenting. Blekinge-Posten , Nord-Sverige och andra av centerns veckotidningar utkommer en gång per vecka och får 200 000 kronor. Jag vill därför fråga majoriteten i konstitutionsutskottet: Känner ni ingenting alls av blygselns rodnad när ni utan betänkligheter gör upp om stora bidrag till tidningar som står er nära, medan ni utan betänkligheter hindrar bidrag till en annan tidning som utkommer oftare men som ni inte känner någonting för? Kan ni inte fatta att det här av många balter i Sverige upplevs som kulturell diskriminering? Kan ni förstå den indignation som vi liberaler känner när vi finner att presstödet fått så starka inslag av godtycke och maktfullkomlighet? Jag är inte säker på att majoriteten i utskottet riktigt förstår innebörden i de frågorna. De har en annan syn på pressen än vi liberaler. För oss är pressen den tredje statsmakten inte bara i retoriken utan också i praktiken. Tidningar skall helst stå fria från partier och institutioner. De skall på ledarplats fritt kunna kritisera också de politiska riktningar som de står närmast. De bör på nyhetsplats opartiskt redovisa åsikter och handlingar också från partier som de i andra spalter tar avstånd från. Socialdemokraterna har här en annan pressetik än vi. För dem är det naturligt att se tidningarna främst som språkrör för partierna. Därför drev den socialdemokratiske partisekreteraren Sten Andersson i partistödsutredningen månad efter månad tanken att partistöd och presstöd skulle kopplas samman på något sätt. Om det hade herr Andersson och jag ett meningsutbyte i remissdebatten. Därför har socialdemokratin ännu inte tagit avstånd från Harry Scheins omvälvande idéer om en starkare styrning av pressens innehåll. Så här sade Schein i Dagens Nyheter: ”Vi har redan bestämmelser för hur Sveriges Radio-TV åsiktsmässigt skall drivas. Vi måste få det också för pressen.” Vi borde alltså få, enligt den socialdemokratiske massmedieutredaren, bestämmelser för hur tidningarna ”åsiktsmässigt skall drivas”. Gång på gång har vi begärt att få veta om det också är den socialdemokratiska uppfattningen. Lika ofta har man vägrat att svara. Jag ställer därför än en gång frågan, nu till socialdemokraterna i konstitutionsutskottet: Vad är er syn på Harry Scheins tankegångar om en styrning av pressens innehåll? Förslag och konstruktioner om presstöd kan ju inte stå fria från en ideologisk hållning. Vill man överföra de regler vi har för radio-TV till tidningarna får presstödet en helt annan funktion än om vi skall bygga på nuvarande tryckfrihetslagstiftning. Herr Svensson i Eskilstuna: anser också Ni i likhet med herr Schein att vi i Sverige bör få regler om hur pressen ”åsiktsmässigt skall drivas”? Låtsas inte att den debatten inte är aktuell. Majoriteten i utskottet har velat avslå alla motioner från folkpartiet med hänvisning till 1972 års pressutredning. Sekreteraren i just den utredningen, Stig Hadenius, trädde fram med en programartikel i Dagens Nyheter den 14 februari i år. Den är ganska sensationell. Liksom Schein vidgar han frågan — den ”gäller om den ideologi som varit grunden för presspolitiken här i landet under nästan hela den tid vi haft en modern press är giltig längre. Är den liberala pressideologin så aktuell som debattörerna på Expressens kultursida tycks anse?” Hadenius kommer fram till att man nu måste ställa nya krav som gäller ”både åsiktsmaterial och nyhetsbevakning. — — — Hur långt dessa rekommendationer skall gå och om de skall kompletteras med någon form av sanktioner är omöjligt att säga i dag.” Det är ju älskvärt av sekreteraren i en statlig utredning att han lämnar någonting över för utredningens ledamöter att ta ställning till. Men för sin egen del har herr Hadenius alltså gjort upp räkningen med det som han med rätta kallar ”den liberala pressideologin”. Den ideologin utgår från att det är tidningarna själva som inom ramen för tryckfrihetsförordningen bestämmer hur de vill redigera sina produkter. Den innebär en förhoppning att pressen skall stå fri och oberoende av partier, organisationer och institutioner. Den rymmer en stark vilja att med automatiskt verkande regler för presstöd se till att man stärker pressens ekonomiska läge, framför allt för de tidningar som inte bär sig. Men den liberala pressideologin avvisar varje tanke på att staten i någon form skall gå in och föreskriva tidningarna vilket material de skall publicera, Sådana regler kommer alltid till slut att missbrukas. Det är i krislägen som tidningarna fyller sin allra viktigaste uppgift. När partier hukar och tiger skall pressen säga sanningen också om sanningen stöter de makthavande. De tidningar och journalister från andra världskriget som de flesta svenskar i dag är stolta över är knappast de som sade ja och amen till regeringen. De vi minns eller läst om med glädje är opponenterna, framför allt Torgny Segerstedt i Göteborgs Handelsoch Sjöfarts-Tidning. De kunde fördöma nazismen och eftergifter mot Tyskland just därför att statsmakterna inte hade tillräckligt många möjligheter till påtryckning mot dem. Staten bör därför inte ha möjlighet att ens i krislägen tvinga pressen till likriktning. Det är en avgörande del i den liberala pressideologi som aningslösa debattörer nu anser föråldrad. Och därför avvisar vi alla tankar på att styra pressens innehåll genom regler eller villkor för presstöd. Mot stödjande ändamål Harry Schein, Sten Andersson, Stig Hadenius och andra socialdemokratiska massmediefilosofer kommer folkpartiet att fortsätta att resa motstånd. Utan vitala tidningar kan vi inte få och behålla en vital demokrati. Jag yrkar bifall till de tre reservationerna.

Herr talman! Jag tillät mig vid förra årets remissdebatt om presstödet konstatera att vi i utskottet nått en nära nog fullständig enighet om stödpaketet till pressen. I år liksom i fjol tillstyrker samtliga partier finansministerns förslag att riksdagen för nästa budgetår anvisar till produktionsbidrag 67 miljoner kronor, till samdistributionsrabatt 22 miljoner kronor samt till pressens lånefond ett investeringsanslag av 25 miljoner kronor.

Tidigare såg man i staten det nära nog enda hotet mot pressfriheten. Denna har ensidigt uppfattats som tidningarnas eller redaktörernas frihet. Vad vi alla under intryck av pressdödens härjningar och hotet om ytterligare död, inte minst inom storstadspressen — och där drabbas stora borgerliga tidningar och ”regeringsätare” —, har insett är att pressfriheten har en annan, minst lika viktig sida. Till slut blir det läsarnas rätt till sin tidning som delvis kommer i strid med annonsmarknadens koncentrationstendenser som är det viktigaste värdet att försöka bevara. Det är pressfriheten uppfattad som läsarnas frihet att välja inom en väl differentierad press som statsmakterna genom de förslag som vi i dag behandlar har velat hävda.

Pressen får aldrig bli ett redskap i de styrandes hand. Den måste bevara sin roll som watchdog och samhällsrevisor. Det kan med skäl hävdas att de former som valts för presstödet inte inneburit något hot mot den fria kritikrätt som varje tidningsman värd namnet måste slå vakt om. Jag protesterar mot att herr Ahlmark vill monopolisera denna demokratiska grundinställning hos våra partier för det liberala partiet. I förra årets KU-debatt och i det betänkande som förelåg från utskottet enades socialdemokrater, centerpartister och moderater om uttalandet ”— —— flera dagstidningar med sammanlagt mycket stor läsekrets skulle fått läggas ned, om stödåtgärder inte satts in så snabbt som skedde”. Ännu ett år har nu gått utan att tidningsdöden skördat något nytt offer. Utan den ökning av produktionsbidraget framför allt för storstädernas andratidningar som genomfördes i fjol hade detta inte varit fallet. Jag citerade i fjol ett uttalande från Svenska Dagbladets chefredaktör Sven Gerentz av innebörd att om företagskoncentrationen inom tidnings branschen går mycket långt, kan risker tänkas uppkomma för det demokratiska styrelsesättet. På det lokala planet får då tidningar utan konkurrenter mer eller mindre monopol på nyhetsförmedlingen, vilket kan leda till ensidighet eller partiskhet. Samtidigt blir den politiska debatten, på lokalplanet såväl som på riksplanet, mindre mångstämmig.

Herr Ahlmark tycks inte känna någon oro på den punkten. Med detta har jag inte sagt att 1971 och 1972 års låt mig kalla dem ambulansutryckningar från riksdagens sida till förmån för allsidighet i tidningsdebatten har gett någon lösning av hur ett presstöd slutgiltigt bör utformas. Förslagens karaktär av provisorium betonades av konstitutionsutskottet redan i 1971 års betänkande, där det står: ”Ett direkt presstöd utgör en stödåtgärd som ännu inte prövats och vars verkningar därför ej är helt överblickbara. Erfarenheten bör relativt snart kunna utvisa om stödet i alla avseenden fyller syftet — — —.” Både 1971 och 1972 års riksdag uttalade sig för tillsättande av en parlamentarisk kommitté med företrädare för pressen som skulle kunna utföra en mera noggrann beredning av ärendet. Motioner och reservationer i årets KU-betänkande tar helt sikte på denna 1972 års pressutrednings uppläggning av sitt arbete och anför synpunkter på utredningens tidtabell och arbetsuppgifter. I vad först gäller reservationen 1 vill jag hänvisa till att veckotidningarna faller under pressutredningens uppdrag. Det är en ganska vildvuxen flora tidningar det här rör sig om. I utredningsdirektiven heter det i det avsnitt som behandlar utvecklingen på massmediefältet: ”Utredningens förslag bör i första hand avse dagspressen. I anslutning till sin bedömning av utvecklingen på massmediaområdet bör utredningen även ta upp förhållanden för pressorgan som ges ut av ideella och fackliga organisationer samt fackpress och populärpress.” I direktiven heter det vidare beträffande stöd till tidskrifter att det nuvarande stödet till dessa främst tillgodoser kulturtidskrifter. ”Jag förordar därför — efter samråd med utbildningsdepartementet — att frågan om formerna för tidskriftstödet vid behov tas upp till bedömning i särskild ordning mot bakgrund av de analyser och förslag som den nu ifrågavarande utredningen kan komma att framlägga.” Det är alltså uppenbart att utredningen skall göra både en bedömning av läget och en prognos för framtiden i vad gäller tidskrifterna. Den kan vidare — i vad gäller pressorgan som ges ut av ideella och fackliga organisationer — komma med förslag till stödjande åtgärder. Därmed tillgodoses de önskemål som utskottet och riksdagen uttalade förra året. Med detta har jag också besvarat fru Marklunds motion, som behandlade en annan typ av tidskrift. När det gäller reservationen 3 tycks det — att döma av hur skribenten går upp i falsett, då han skriver att behandlingen av Estniska Dagbladet är stödjande ändamål stödjande ändamål en upprörande kulturell diskriminering — vara herr Ahlmark som hållit i pennan för både moderater och folkpartister. Om herr Ahlmark skall återge vad som hände vid utskottets utfrågning av en företrädare för en institution, så bör han ge rätt version av vad som inträffat bakom slutna dörrar. Enligt den utskrift jag tagit del av var regeringsrådet Lundells personliga uppfattning att Eesti Päevaleht kunde betecknas som en allmän nyhetstidning av dagspresskaraktär. Men tidningen är enligt honom inte en sådan andratidning som enligt presstödskungörelsens bestämmelser är berättigad till presstöd. Såvitt jag kunde uppfatta var det denna tolkning av presstödskungörelsen och inte uppfattningen att stöd inte skulle utgå till icke svenskspråkig tidning som underställdes statsrådet Lidbom, varom talas i reservationen. Utskottsmajoriteten anser, i nära anslutning till reservationen och till vad herr Winberg nyss sade samt i anslutning till vad en centerpartistisk ledamot i presstödsnämnden anfört, att produktionsbidrag i princip kan utgå även för tidningar på annat språk än svenska. Jag kan nämna att pressutredningen har fått en skrivelse från Estniska Dagbladet med begäran om att den här frågan skall behandlas. Utredningen är beredd att behandla frågan men har inte ansett det vara riktigt att förtursbehandla just den här tidningens önskemål om bidrag. Och om den ordningen har alla — såvitt jag vet även folkpartiets och moderaternas företrädare i utredningen — varit ense. I början av mitt anförande uttryckte jag optimism beträffande möjligheterna att motverka monopoliseringstendenserna inom pressen med anledning av den breda anslutningen till det provisoriska presstödet. Låt mig tillägga att mina intryck från pressutredningens arbete hittills och de intryck jag fått av samtal med kolleger i branschen har styrkt mig i uppfattningen att det håller på att växa fram en ökad förståelse för pressfrågorna. Man ser arbetet på utformningen av ett lämpligt stöd som en elementär demokratisk fråga, där alla partier allvarligt bör eftersträva att i största möjliga enighet söka lösningar på svåra problem. Jag tycker att herr Ahlmarks stridsfanfarer passar särskilt illa i den debatten, och de bryter mot den anda som i dag präglar tidningarnas syn på dessa frågor. Där finns det en helt annan förståelse för att man här sysslar med demokratins grundfrågor och att man bör sträva efter samlande lösningar i stället för att redan i förväg, just när en utredning har startat, komma med stridssignaler och försöka splittra opinionen. Jag tror att de kammarkolleger som i likhet med mig sitter i pressutredningen håller med mig om att utredningen har fått en snabb och fin start. Utredningen tillsattes i somras. I slutet på januari beslöt den i enlighet med uppgifter som offentliggjorts att skapa fyra referensgrupper för att arbeta med ekonomi och teknik, massmediernas marknader, rationalisering och samverkan samt att kartlägga pressens funktioner. I dessa grupper ingår ett 30-tal representativa företrädare för tidningsbranschen inom journalistik, teknik, tidningsekonomi, reklam m.m. Till detta kommer att pressutredningen har uppdragit åt ekon. lic. Karl-Erik Gustavsson, Göteborg, att göra en djupgående utvärdering av statens stöd till pressen, Inom ett representativt urval tidningar kommer intervjuer att göras med företagens ekonomiskt ansvariga. Det är mot den bakgrunden jag tycker att reservationen 2 kommer mycket olyckligt med dess beställning av en provisorisk ändring av presstödskungörelsen redan i höst. Jag skall emellertid inte av herr Ahlmarks nya indignationsnummer lockas att förstöra den fina samarbetsatmosfär som vi hittills har haft mellan partierna i pressutredningen och som i dag finns i förhållandet mellan statsmakterna och branschen. Jag vet att herr Ahlmarks anklagelser mot mig inte har ett spår av trovärdighet inom den bransch där jag har jobbat aktivt i nära 30 år. Att tillskriva en meningsmotståndare smutsiga motiv kan, herr Ahlmark, återvända som bumeranger till den som kastat i väg invektiven. Att vi har fått en repris på förra årets föreställning visar bara tomheten i angreppet. Jag anser fortfarande, att om man skall täcka in så mycket som möjligt med automatiskt verkande regler för stöd till pressen och inte få en diskretionär prövning i varje fall, så är det riktigt som gjorts i propositionen att utgå från läget på utgivningsorten vid fastställande av bidragsberättigade andratidningar. Det stämmer med vad man inom branschen erfarenhetsmässigt har bedömt vara riktigt då det har gällt att fastställa olika tidningars konkurrensposition. Men det är klart att automatiska regler inte ger någon millimeterrättvisa. Riksdagen har kämpat länge med tröskelfallen. Kan vi inte komma överens om, herr Ahlmark, att vi alla har gjort det arbetet med goda avsikter? Förra året ägnade jag mycken tid åt att bevisa att herr Ahlmarks matematiska regler för vad vi kallar nos-vid-nos-fallen — alltså tidningar som ligger nära varandra i konkurrenshänseende — gav tämligen omöjliga utslag, exempelvis i Malmö. I år för han själv inte fram förslaget i annan form än som en tänkbar konstruktion bland andra, Det betraktar jag som en vinning för förnuftet eller som ett uttryck för att folkpartiets branschsakkunskap äntligen har hittat fram till dess KU-ledamöter. Då Ahlmark själv varit så föga framgångsrik när det gällt att hitta en bra metod för att lösa problemet med tröskelfallen kan jag inte förstå att han är så ironisk mot och indignerad över de förslag som riksdagsmajoriteten stannade för i fjol. I reservationen talas om att regeln om rätten för presstödsnämnden att utge reducerade bidrag ”ger stort utrymme för allsköns godtycke”. Bakom den meningen står till min överraskning även herrar Werner och Schött, vilka båda moderater i fjol var med om att förorda ändringen i 178. Men det är väl att betrakta som en olyckshändelse att Ahlmark fått hålla i pennan även för dem.

Och i går fattade presstödsnämnden, som herr Ahlmark antydde, beslut att bevilja ett bidrag på 500 000 kronor till vardera Falu-Kuriren och Gefle Dagblad.

Finansministern har i direktiven medgett en sådan förtursbehandling men har — vilket jag tycker är klokt — understrukit angelägenheten av ”att frågan inte tas upp helt isolerat utan att eventuella förslag kan ske mot bakgrund av en samlad bedömning av effekterna av systemet med produktionsbidrag”. Enligt den uppgjorda tidtabellen för utredningarna — referensutredningarna med branschens folk och den ekonomiska effektstudien — kommer dessa att vara färdiga först i början av nästa år. Det vore att åsidosätta branschens företrädare och övriga tillkallade experter, om riksdagen i dag beställde ett provisorium utan hörande av denna sakkunskap. Det är väl en helt orimlig ordning. Det vore också föga meningsfullt för pressutredningen att ägna sig åt skattetekniska frågor. Att man i så måtto kommer att beröra dem — detta vill jag också gärna erinra herr Winberg om — som att exempelvis reklamskatterna givetvis kommer att finnas med som en synlig post vid de företagskalkyler som kommer att göras, finner jag självklart. Men att överlåta rent skattetekniska frågor på pressutredningen med den sammansättning den fått vore allt annat än rationellt. Till slut måste jag reagera mot den del av reservationen, där man vill binda pressutredningen vid förslag om generella åtgärder, vilka enligt reservanterna skulle framstå som överlägsna de selektiva. Min personliga uppfattning är att ett selektivt presstöd är en grundläggande förutsättning för att ett samhällsstöd över huvud taget skall få åsyftad verkan. Ett generellt stöd säkrar inte mångfald och differentiering inom pressen, det hindrar inte en fortsatt tidningsdöd och skapandet av regionala tidningsmonopol. Här hjälper inga gammalliberala principer av den typ som herr Ahlmark med sådan emfas har framfört. Man kan inte uteslutande utlämna pressen till de s.k. marknadskrafterna. Då får man just den utarmning av debattoch nyhetsförmedling i pressen som skulle förhindras och en fortsättning av den pressdöd som det är presstödets uppgift att förhindra. Med det anförda yrkar jag bifall till konstitutionsutskottets hemställan i dess helhet.

Herr talman!

Jag tycker att man bör nämna det om man gör en beskrivning av bakgrunden till presstödet. Vad beträffar de tidningar som inte kommer ut på svenska har dessa, som herr Svensson sade, diskuterats i presstödsnämnden. Skälet till att majoriteten inte ville ge dessa tidningar bidrag var, som det formulerades, att de icke var andratidningar, berättigade till presstöd.

Men det var inte en förändring som var helt tillfredsställande. Jag anser att man fortfarande bör eftersträva mer klara och fasta regler för dessa tidningar och det vore önskvärt att åstadkomma sådana regler redan innan presstödsutredningen är färdig — orättvisan kommer annars att bestå ett par år till. Herr Ahlmark sade att folkpartiet var det enda parti som motionerat om presstöd. Det var väl inte alldeles korrekt. Moderata samlingspartiet hade partimotioner i ärendet 1971 och 1972, och båda dessa år förekom det också enskilda motioner från moderat håll. Herr Ahlmark sade vidare att jag hade anfört exempel på godtycke i presstödsnämnden. Får jag, för att det inte skall uppstå något missförstånd, påpeka att jag därmed inte vill göra gällande att enskilda ledamöter har gjort godtyckliga bedömningar — jag tror att var och en tagit ställning mycket seriöst — men jag anser att reglerna är sådana att det blir mycket egendomliga resultat.
Herr talman! Jag talade, herr Winberg, om 1973 års motioner. Och i år har i stort sett bara folkpartiet motionerat. Grundläggande för Olle Svenssons inlägg var att jag inte var orolig för pressdöden utan hade en gammalliberal uppfattning, att marknadskrafterna skulle slå blint, osv. Gång på gång i mitt inlägg betonade jag tvärtom att vi är oroliga för pressdöden och därför positiva till presstödet. Jag citerade ur vårt partiprogram där detta står. Jag vände mig mot synen att de ekonomiska lagarna här skall få spela fritt. Jag visade också att vi ständigt i vårt riksdagsarbete verkat för generella reformer när det gäller pressen, för förbättring av det selektiva stödet och för en ökning av presstödet i jämförelse med vad Olle Svensson själv förordat. Det är alltså en totalt falsk beskrivning av folkpartiets hållning som Olle Svensson gjorde. Hycklande försöker han sedan säga att man bör sträva efter ”enighet” och att jag bryter enigheten. Men om ni var så angelägna om enighet, varför drev ni då igenom både annonsskatt och presstöd utan någon som helst prövning? Varför förvägrade ni minoriteten i utskottet en granskning av grundlagsenligheten av den kombinationen? Ni önskade inte ett ögonblick enighet, när ni skulle driva igenom orättvisorna. Men nu vill ni använda enigheten som ett skydd, när orättvisorna kritiseras. Det är klart att det har blivit allsköns godtycke när det gäller dessa reducerade bidrag. Herr Svensson i Eskilstuna säger själv att 0,5 miljoner kronor skall gå till ett par tidningar. Jämför de 0,5 miljoner kronor som Gefle Dagblad får med de 2,5 miljoner kronor som Arbetarbladet får. Fastän Gefle Dagblad bara är obetydligt större än Arbetarbladet, får det endast en femtedel av det stöd som Arbetarbladet får. Det förekom, som herr Winberg sade, en mängd voteringar i presstödsnämnden om detta. Regeringsrådet Lundell medgav att det var omöjligt att objektivt göra stödjande ändamål sådana här bedömningar. Därför bör vi ha atomatiskt verkande regler och därför bör presstödsnämnden lägga fram sådana förslag. Beträffande Estniska Dagbladet förklarade Olle Svensson att det inte hade någon betydelse att det var skrivet på estniska. Jovisst! Jag kan direkt citera regeringsrådet Lundell, ordförande i presstödsnämnden. ”Inom majoriteten har därvid framförts olika skäl” — skäl för avslag till Estniska Dagbladet. ”Man har dels anfört den synpunkten att begreppet ”allmän nyhetstidning” förutsätter att alla svenskar kan ta del av innehållet i tidningen, dvs. att den kommer ut på svenska språket.” Lundell personligen ansåg inte så; han hade andra skäl. Men inom majoriteten har det argumentet anförts, vilket jag klart sade i mitt första anförande. Estniska språket diskrimineras. Estniska Dagbladet får inte pengar. Det ser balterna i detta land som en upprörande kulturdiskriminering, och folkpartiet håller med dem. Herr Svensson i Eskilstuna! Grundläggande för vår debatt om presstödet är vår syn på pressens självständighet och frihet. Därför vill jag upprepa min fråga till herr Svensson: Vad är er syn på herr Scheins massmediefilosofi? Delar Ni den socialdemokratiske massmedieutredarens uppfattning om att vi skall få regler för hur pressen ”åsiktsmässigt skall drivas”?

Herr talman! Jag vill till herr Winberg gärna säga att jag när det gäller historieskrivningen inte tycker att vi skall utgå från att det socialdemokratiska intresset varit betingat av utvecklingen enbart för den socialdemokratiska pressen. Jag skulle tro att förra årets mycket kraftiga höjning av produktionsbidraget, som bl.a. gällde storstadspressen, skedde av omsorg framför allt om två stora borgerliga tidningar av stor betydelse för opinionsbildningen i detta land. När det gäller Eesti Päevaleht har jag i utskottet — det vet herr Ahlmark — anslutit mig till vad centerpartisten Arne Pettersson framfört i en reservation i presstödsnämnden, Jag har även anslutit mig till vad regeringsrådet Lundell framfört. Han har sagt att man inte kan ta hänsyn till om tidningen utkommer på svenska eller på annat språk. Vad som gjort att denna tidning inte fått bidrag är helt enkelt att den inte har rätt till bidrag enligt presstödskungörelsens bestämmelser. Pressutredningen kommer senare att pröva om man kan finna andra former för stöd. En sådan prövning gäller även svenska tidningar.

Herr talman! Jag vill bara för balansens skull påpeka att när det gällde den rätt ordentliga ökningen av bidraget till storstadstidningarna förra året var det en stor socialdemokratisk tidning i Malmö som också fick del av det.

Herr talman! Jag måste återkomma till diskrimineringen av Estniska Dagbladet. Majoriteten har anfört två skäl, varav det ena är att tidningen är skriven på estniska. Jag anser det vara en upprörande kulturell diskriminering att använda estniska språket till ett motiv för avslag. Nu säger Olle Svensson att detta inte alls är skälet. Hans skäl är att Estniska Dagbladet inte är en allmän nyhetstidning, som skulle kunna få produktionsstöd. Jag vill uppmana herr Svensson i Eskilstuna att läsa Estniska Dagbladet, som jag har här — gärna med hjälp av tolk, eftersom det är skrivet på estniska, Tidningen utkommer två gånger i veckan. Det framgår mycket klart att den är en allmän nyhetstidning, t.o.m. i högre grad än en rad av de veckotidningar som redan får 200 000 kronor. Detta är en kulturell diskriminering av balterna i Sverige! Det anser de själva, och folkpartiet står bakom dem. Herr Svensson säger att det skulle vara ”generositet” att Gefle Dagblad får en halv miljon kronor. Arbetarbladet, som har nästan samma upplaga, får två och en halv miljoner. Gefle Dagblad får alltså bara en femtedel av den summan — det visar hur herr Svensson ser på de här frågorna. Det framgick också alldeles klart av vad regéringsrådet Lundell sade att det fanns tre fall i landet, där tidningar låg varandra nära i total upplaga: nämligen i Gävle, Falun och Eskilstuna. Den liberala pressideologin är grunden för vår kritik av socialdemokraterna och centern i presstödsfrågorna. Vi vill inte gröpa ur ekonomin för pressen, vare sig tidningarna är starka eller svaga, och därför är vi emot annonsskatten. Vi vill stödja pressen vare sig den går bra eller inte med generella reformer och speciellt tidningar som inte bär sig genom selektiva stödformer. Vi vill slå vakt om tryckfrihetsförordningen. Vi motsätter oss alla regler för hur pressen skall redigeras och alla typer av villkor för presstödet. Vi ser pressen som den tredje statsmakten, som fritt skall kritisera maktcentra i samhället. Vi vill föra en presspolitik som mer än i dag gör att tidningarna står fria från riksdag, regering och andra maktcentra. Därför är det viktigt att få reda på hur socialdemokraterna ser på denna stödjande ändamål grundläggande ideologiska fråga. Socialdemokratins ledande massmediautredare Harry Schein har sagt att vi redan har regler för hur radio och TV ”åsiktsmässigt skall drivas” och att vi bör få sådana regler också för pressen. Gång på gång — till herr Palme, till herr Sten Andersson, till herr Olle Svensson och andra socialdemokrater — har vi ställt frågan: Delar ni den dirigistiska uppfattning som herr Schein har lagt fram? Står ni bakom hans förslag om att man bör uppställa regler för hur pressen ”åsiktsmässigt skall drivas”? Vi har icke fått något svar. Tystnaden från herr Svensson i Eskilstuna i dag på den punkten är talande.
Herr talman! Herr Ahlmark har här fört in en debatt helt vid sidan om konstitutionsutskottets betänkande. Jag hoppas att mångsidigheten inom pressen skall kunna upprätthållas genom ett så stort antal tidningar som möjligt. Jag hoppas att man inte skall behöva gå emot regionala monopol som på det här sättet skall tvinga fram en diskussion om huruvida vi skall behöva ha regler för en public service-funktion inom pressen på samma sätt som man har inom Sveriges Radio. Jag är inte så pessimistisk, därför att jag vet att den doktrinära inställning som herr Ahlmark här redovisat i fråga om generella bidrag och selektiva bidrag inte delas inom pressen. Man har förståelse för främjande av allsidighet genom åtgärder från statsmakternas sida. Vidare kan sägas att samhällets pressideologi måste utgå från önskemålet att främja debatt och nyhetsförmedling. Då måste man även från tidningarnas egen sida eftersträva att markera pressens särställning genom att söka komma ur det kommersiella greppet. Inriktningen bör då vara att sträva bort från en konventionell totalkonkurrens inom detta område.

Men jag är rädd för en utveckling, där kapitalägarna skall bestämma hur allsidigheten skall se ut. Jag är rädd för Bonniers statsbärande tidning. Jag vill ha mångsidighet genom en väl åsiktsdifferentierad press. Vi skall inte diskriminera några tidningar på grund av att de utkommer på det eller det språket. Det är heller inte konstitutionsutskottets uppfattning. Vi betraktar också Estniska Dagbladet som en dagstidning men anser den tidningen inte vara berättigad till bidrag enligt presstödskungörelsens bestämmelser,

Herr talman! Jag kommer att hålla mig till frågan om presstöd och lämna herr Ahlmarks utflykter vid sidan om åt sitt öde. Dagspressens arbetsuppgifter är ju unika. Tidningarna svarar för opinionsbildningen och håller samhällsdebatten och den politiska debatten levande. Därigenom fyller tidningarna en livsviktig funktion i det demokratiska samhället. Talet om pressen som den tredje statsmakten innehåller en realitet. Men för att den viktiga funktionen skall fungera är det nödvändigt att presskören innehåller många röster. Nedläggning av tidningar som har skett under senare år — och ännu fler nedläggningar måste befaras komma att ske — i en utsträckning, som gjort ordet tidningsdöd aktuellt, blir därigenom ett allvarligt samhällsproblem. Vad beror då denna utveckling på? Som alla vet måste tidningarna basera sin ekonomi och därmed sin existens på annonsintäkter. Hur detta lyckas beror i hög grad på den lokala konkurrensen. Upplagans storlek spelar då en viktig roll. De mindre tidningarna råkar lätt i ett underläge som blir förödande för deras ekonomi och därmed för deras existens. Tidningsdöden illustrerar detta sakförhållande. Många har befarat att det så småningom skulle leda till att presskören skulla komma att bestå av ett fåtal storstadstidningar. En sådan utveckling kan samhället inte stillatigande åse. År 1971 kom därför det statliga presstödet. Hittills har stödet utformats ganska schablonmässigt, huvudsakligen som ett stöd till andratidningar. Det säger sig självt att utformningen gav anledning till kritik, och till berättigad kritik. Motionsfloden vid fjolårets riksdag vittnar om den saken. Men de olika uppslagen talar också om hur svårt det är att utforma ett bra presstöd. Problemen måste alltså benas ut genom en utredning, och vi fick ju i fjol 1972 års pressutredning. Ett mindre antal motioner tar ändock upp presstödsfrågorna även i år. Mestadels är det samma frågor som aktualiserades vid fjolårets riksdag och då avvisades, delvis med tanke på utredningen. Det kan knappast bli fråga om att inta en annan ståndpunkt nu. Trots sina brister har presstödet hittills fyllt den väsentliga uppgiften — att hejda tidningsdöden. Nu måste pressutredningens resultat avvaktas innan det går att åstadkomma en mer funktionell utformning av stödet till dagspressen.

Ändamålet är i hög grad behjärtansvärt. Om stödet skall utgå som presstöd, tidskriftsstöd eller i annan ordning måste klaras ut av pressutredningen. Inte heller här finns det anledning att föregripa utredningsresultatet. Estniska Dagbladet är väl en dagstidning, men närmast är det ett pressorgan för att bevara estniskt språk och estnisk kultur. Även som sådant bör det vara angeläget med statligt stöd till tidningen i adekvat ordning. Efter utskottets ställningstagande bör det väl vara alldeles klart att det förhållandet att Estniska Dagbladet utkommer på estniska inte bör diskriminera tidningen för ett presstöd. Utskottet stöder genom sitt nu framlagda betänkande den reservation i presstödsnämnden som där anförts av herr Allan Pettersson i detta avseende. Visst är det angeläget att vi kommer fram till generellt verkande regler när det gäller presstödet, och det är ju vad vi alla vill ha genom pressutredningen. Med det anförda, herr talman, ber jag att få ansluta mig till utskottets förslag. stödjande ändamål

Herr talman! Det förbryllar mig verkligen nu att inte hela kammaren skulle kunna sluta upp bakom reservationen som handlar om Estniska Dagbladet. I replik efter replik visar det sig att alla de argument som anförts mot Estniska Dagbladet tidigare, vågar ni inte stå upp för här i kammaren. Det gäller inte språket. Det är inte fel att Estniska Dagbladet skrivs på estniska, får vi höra nu. I presstödsnämndens majoritet har man visserligen sagt det tidigare, men det vågar ingen stå för här. Det är dessutom en ”dagstidning”, förklarar herr Svensson i Eskilstuna. Det är inte det det gäller. Det är inte något slags tidning som handlar om någonting annat än framför allt nyheter. Men vad är det då för skäl som gör att ni vägrar Estniska Dagbladet de pengar som man har begärt och som man rätteligen bör få enligt presstödskungörelsen? Har herr Svensson i Eskilstuna och herr Larsson i Luttra försökt titta på vad Estniska Dagbladet innehåller? Drygt 2 500 exemplar kommer två gånger i veckan. Vad finns det för skäl att diskriminera Estniska Dagbladet? Herr Larsson i Luttra säger att tidningen bör få stöd i ”adekvat form”. I adekvat form! Herr Larssons parti har en hel rad tidningar som kommer ut en gång i veckan. Flera av dem har betydligt mindre av nyhetskaraktär än vad Estniska Dagbladet har. De får 200 000 kronor per år. Estniska Dagbladet utkommer dubbelt så ofta och är ofta mer av en nyhetstidning än vad centerns veckotidningar är. Den får ingenting. Är det ”adekvat form” att ge Nord-Sverige och Sjuhäradsbygdens Tidning m.fl. 200 000 men icke adekvat form att ge Estniska Dagbladet något? Här tror jag att kammaren gärna vill ha en förklaring av herr Larsson i Luttra.
Herr talman! Jag har ju gång på gång försökt förklara den här saken för herr Ahlmark. Han åberopar något slags majoritet i presstödsnämnden. Men det är ju helt unikt att föra en sådan debatt. Vad man skall debattera är vad konstitutionsutskottets majoritet tycker — som alltså i det här läget består av centerpartister och socialdemokrater. Vi instämmer i vad regeringsrådet Lundell sade inför konstitutionsutskottet, nämligen att hans uppfattning var att Eesti Päevaleht kunde betecknas som en allmän nyhetstidning av dagspresskaraktär, men tidningen är inte en sådan andratidning som man vill stödja enligt presstödskungörelsen. Den befinner sig inte i en andratidnings position i förhållande till en förstatidning. Den konkurrerar inte med någon annan tidning. De svårigheter som tidningen har att t.ex. få annonser beror sannolikt på att den vänder sig till en alltför liten språkgrupp för att annonsörerna skall finna det lönsamt att annonsera i tidningen. Det är därför man måste hänskjuta den här frågan till presstödsutredningen. Det finns en rad andra tidningar som inte automatiskt kan få bidrag, utan man måste diskutera om man skall behöva göra om presstödskungörelsens bestämmelser. Så enkelt är det. Det är ingen diskriminering av den här tidningen på grund av att den utkommer på estniska språket. Tidningen befinner sig i precis samma predikament som många andra tidningar som utkommer på svenska språket. Presstödsutredningen har sagt att i och för sig kan man inte tycka — och däri har folkpartisten herr Wikström instämt — att det finns anledning att i utredningen förtursbehandla denna fråga, utan den får behandlas i samband med den ingående analys som man gör i dessa frågor. Det är inte bra att sprida sådana här uppfattningar om att vi diskriminerar tidningar på andra språk, då det inte förhåller sig på det sättet. Vad har vi för intresse av att sådana missuppfattningar sprids här i kammaren, herr Ahlmark?
Herr talman! I utskottsbetänkandet säger man ju att utskottet kan för sin del ansluta sig till uppfattningen att produktionsbidrag i princip bör kunna utgå även för tidning som utkommer på annat språk än svenska, om den i övrigt uppfyller förutsättningarna härför. Vad jag menar med adekvat form är att pressutredningen även har att utreda frågan om tidskriftsstödet. Jag tycker att det finns mycket som talar för att det är en kulturgärning som Estniska Dagbladet utför och att det då kan vara tänkbart att man t.o.m. kan få ett bättre stöd i den form som är adekvat i så fall.
Herr talman! Man kan väl inte säga nej till Estniska Dagbladets ansökningar om produktionsbidrag med hänvisning till att tidningen utför en ”kulturgärning” och därför i stället kanske kan få mer pengar längre fram på annat sätt. Det finns en stor mängd tidningar som får produktionsbidrag och som också utför ”kulturgärningar”. En hel rad av dagstidningarna gör det, och de får ändå produktionsstöd. Det är väl litet väl magstarkt när ni vill fortsätta att avslå ansökningar från Estniska Dagbladet med denna hycklande motivering. Herr Svensson i Eskilstuna säger att vi inte skall debattera presstödsnämnden utan vad konstitutionsutskottets majoritet anser. Ja, men det är ju i presstödsnämnden som man beslutar om dessa bidrag! Där har majoriteten anfört det förhållandet att tidningen utkommer på estniska språket som ett argument för avslag. Herr Olle Svensson tycker inte så i dag. Presstödsnämnden har anfört att Estniska Dagbladet inte är någon nyhetstidning. Herr Olle Svensson går inte med på det heller. Nu säger han i stället att det inte är fråga om en ”andratidning” i vanlig mening. Men om Estniska Dagbladet inte är någon ”andratidning”, vad är det då? Någon ”förstatidning” är det väl ändå inte med sin upplaga på 2 500 exemplar? Den konkurrerar med en rad större tidningar. Den är väl liksom en rad av veckotidningarna som får 200 000 kronor i produktionsbidrag — Sjuhäradsbygdens Tidning, Skaraborgs-Bygden, Smålandsbygdens Tidning, Sörmlandsbygden, Värmlands-Bygden, Västerbygden m.fl. — just en andratidning, som bör få sina 200 000 kronor. Vad har ni för skäl kvar för att fortsätta att diskriminera Estniska Dagbladet?
Herr talman! Det är inte fråga om någon diskriminering. Läs definitionen av begreppet ”andratidning” i presstödskungörelsen, herr Ahlmark, så får herr Ahlmark klart för sig att Estniska Dagbladet inte svarar mot denna definition med nuvarande utformning av presstödskungörelsen, Det är alltså inte en andratidning i presstödskungörelsens bemärkelse. Så enkelt ligger det till.
Herr talman! Jo, om man läser definitionen av begreppet ”andratidning” i presstödskungörelsen, finner man att den passar utomordentligt väl in också på Estniska Dagbladet. Därför bör Estniska Dagbladet få sina 200 000 kronor liksom de andra tidningarna, som bara utkommer en gång per vecka. Därför förblir det en diskriminering att säga nej till en tidning som utkommer på estniska språket men ja till en rad svenska tidningar som utkommer mera sällan.

Herr talman! Under 1960-talet skedde en omfattande import av utländsk arbetskraft till Sverige. Vid årsskiftet 1969-1970 var antalet utländska medborgare över 18 år inte mindre än 240 000. Med denna kraftiga invandring följer givetvis sociala kostnader för att de människor det här är fråga om skall kunna fungera. De skall kunna fungera inte endast som arbetskraft ute på de olika företagen utan de skall även kunna känna sig som människor i det nya land dit de har kommit — inte utstötta och vid sidan om. Här kommer de rent mänskliga och humanitära synpunkterna in i bilden. Det har kommit på samhällets lott att klara de sociala följdkostnader som är förknippade härmed. Företagen, som med lätthet kunde ordna importen av denna mänskliga arbetskraft, har inte tagit på sig dessa kostnader. Inte ens då det gällt att hjälpligt lära dessa invandrare svenska språket har företagen haft en mer positiv inställning. De har inte ens förstått att de genom denna sin negativa inställning har skapat svårigheter för sig själva. Får man tro en ordförande för en av landets större verkstadsklubbar så var den s.k. vilda strejk som utbröt vid detta företag för kort tid sedan ett resultat av att företagen här i landet visat sig liknöjda till kravet om undervisning i svenska språket. En stor del av invandrarna vid detta företag förstod fortfarande inte svenska, Självfallet var inte orsaken till denna s.k. vilda strejk att invandrarna i företaget inte kunde svenska. I botten låg givetvis helt andra orsaker. Men lika fullt kvarstår att liknöjdheten från företagens sida när det gäller att ordna svenskundervisningen bidragit till att förvärra situationen för såväl företagsledningen som verkstadsklubbens ledning, som båda var på samma linje under dessa händelsemättade dagar vid detta företag.

Hit hör bl.a., menar utskottet, att invandrarbyråer bör inrättas i samtliga kommuner som har en relativt stor andel utlänningar. Utskottet anför att frågan om förmedling av tolkar sannolikt kommer att behandlas i samband med departementsbehandlingen av invandrarutredningens betänkande och att 1969 års radioutredning prövar frågan om information till invandrare via radio och TV och redan under våren kommer att framlägga förslag härom. Den positiva syn som utskottet redovisar i anslutning till vår motion 1524 gör att jag, herr talman, i denna fråga inte har något yrkande. Men jag vill ändå uttala den förhoppningen att de åtgärder som inrikesutskottet redovisar kommer att genomföras utan något större dröjsmål.

Herr talman! Som framgår bl.a. av herr Lorentzons anförande har vi i utskottet kunnat ena oss i detta betänkande. Som framgår av första sidan i betänkandet fick vi 1972 för första gången på mycket länge i stället för ett invandringsöverskott en nettoutvandring på över 6 600 personer. För kategorin nordbor uppgick nettoutvandringen till 8 600. Det är med tillfredsställelse jag konstaterar att vi i utskottet är helt eniga om att det förhållandet att invandringen vänds till en utvandring inte får innebära att våra insatser minskar för de utlänningar som vi har i landet — vi har fortfarande samma ansvar för dem. Ett bevis på utskottets eniga inställning på denna punkt är att vi har tillstyrkt två motioner, en av herr Svensson i Kungälv m.fl. och en av herr Strömberg m.fl., och föreslagit ökat anslag med 175 000 kronor till anpassningsåtgärder för invandrare. Med denna korta kommentar ber också jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! I inrikesutskottets betänkande nr 10 behandlas en folkpartimotion av herr Strömberg m.fl. angående förvärv av svenskt medborgarskap. I ärendet föreligger i år ingen reservation, men herr Eriksson i Arvika och jag har i ett särskilt yttrande velat markera vikten av att spörsmålet snarast bringas till en lösning. Nu gällande bestämmelser föreskriver bl.a. att utlänning måste stadigvarande vistas i landet under en tid av sju år — vilken tid vad gäller nordiska medborgare regelmässigt avkortas till tre år — innan man kan bli svensk medborgare. Vi har från folkpartihåll sedan flera år motionerat om en avkortning av tiden till fyra år för utomnordiska invandrare och till två år för personer från annat nordiskt land. Ett av skälen till en avkortning anger vi vara önskemålet från invandrarnas sida att få utöva rösträtt i sitt nya hemland. Då grundlagberedningen i sitt år 1972 avgivna betänkande beträffande rösträttsfrågan och medborgarskapslagen icke stannat för tankegången att utlänning må utöva någon form av kommunal rösträtt, utan menar att frågan i stället skall lösas genom avkortning av väntetiden, anser vi att detta önskemål bör förverkligas utan ytterligare dröjsmål. Självfallet anser även vi från folkpartihåll att man bör lösa frågan inom Nordiska rådet för att uppnå en viss enhetlighet, men det önskemålet får icke fördröja frågans lösning. Redan nu har Finland andra bestämmelser än övriga Norden, men bäst vore ju om man kunde uppnå enhetlighet. Invandrarverkets chef, Kjell Öberg, har vitsordat att invandrarnas primära önskemål är att få utöva kommunal rösträtt. Då detta enligt grundlagberedningens uppfattning kan möjliggöras endast genom lättnader i medborgarskapsreglerna förutsätter vi att sådana åstadkommes så snart sig göra låter. Jag har, herr talman, inget yrkande.

Herr talman! I skatteutskottets betänkande nr 8 behandlas en fråga som de senaste åren i riksdagen föranlett ett litet meningsutbyte. Frågan gäller slopande av beskattningen av fritt bränsle från egen fastighet. Enligt kommunalskattelagen 42 § är det som bekant så, att värdet av skogsprodukt som skattskyldig tillgodogjort sig för sig eller sitt hushåll skall tas upp till beskattning, baserat på ortens pris. I den mån man får bränslet från en allmänning är det ju allmänningen som beskattas, och då föreligger inte skatteplikt för den enskilde. Normalvärdet som man skall ta upp varierar i olika delar av vårt land. Det är lägst i södra Sverige och högst i Norrland, vilket får ses som en klassificering av skogens kvalitet i olika landsändar. Riksdagen har vid tidigare behandling av det här ärendet haft en viss benägenhet att avslå de motioner som krävt att beskattningen skall slopas. Bl.a. har majoriteten gjort gällande att det skulle innebära förmåner för vissa kategorier av skattskyldiga. Man kan kanske fråga sig vad utskottets majoritet menar med det. I reservationen betonar vi att när man införde bestämmelserna var förhållandena helt annorlunda än de är i dag. Bl. a. med hänsyn till det minskade rotnettot på ett flertal skogsprodukter framstår den här beskattningen som ytterst otidsenlig. Man har också med denna beskattning bidragit till ökad oljeoch eluppvärmning, vilket ur nationalekonomisk synpunkt kanske kan anses som diskutabelt. Det borde vara bättre att gynna användningen av inhemskt bränsle. Vi har dessutom i reservationen tagit upp det något orättvisa förhållande som gäller för den som anlitar anställd arbetskraft jämfört med den som gör arbetet själv. Ur skogsoch miljövårdssynpunkt är det också angeläget att beskattningsreglerna är så utformade att nödvändig gallring och röjning av skog 31 inte eftersätts. I allmänhet rör det sig om klenvirke, som inte går att sälja med någon som helst förtjänst. Herr talman! Med de här motiven anser jag att det inte finns några skäl som talar för utskottets skrivning, utan jag vill i stället yrka bifall till reservationen till skatteutskottets betänkande nr 8 av representanterna för de icke-socialistiska partierna.

Herr talman! I skatteutskottets betänkande nr 8 behandlas motioner om slopande av beskattning av fritt bränsle från egen fastighet. Moderata samlingspartiet har inte i år någon egen motion i ärendet, men eftersom frågan kommit upp har vi anslutit oss till den reservation som föreligger. Det är riktigt, som herr Björk i Gävle anförde här, att det i 42 § kommunalskattelagen finns stadgande om de naturaförmåner som skall tas upp till ortens pris och att värdet av bränsle från egen jordbruksfastighet skall tas upp till belopp som motsvarar vedens värde i upphugget och framkört skick. Sedan har riksskatteverket upprättat länsanvisningar, som anger normalvärdet i olika landsdelar. Om bränslet har inköpts eller erhållits utan ersättning från någon annan skogsägare skall det inte beskattas. Jag kan då inte anse att det är rimligt att en skogsägare som själv samlar upp sitt bränsle eller sin röjningsved i sin egen skog bör beskattas för detta, då han i sammanhanget bevisligen också utför miljövårdande verksamhet. Det är även ur skoglig synpunkt angeläget att beskattningsreglerna är så utformade, att en nödvändig gallring och röjning inte eftersätts. Det sortiment som utvinnes på detta sätt har ingen eller ringa marknad utan används företrädesvis av skogsägaren själv. Med dessa ord, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservationen.
Herr talman! Det finns inte så mycket att tillägga efter de inlägg som herr Björk i Gävle och herr Nilsson i Trobro har haft. Jag kan till stora delar instämma; det är bara på två punkter jag skulle vilja göra ett tillägg. Stora skogsägare, som har anställda till hjälp med avverkning, hemtransport, kapning och huggning av ved, kan göra avdrag i sin bokföring för dessa lönekostnader. Dessa avdrag kan ofta bli mycket större än de belopp som vederbörande måste ta upp som intäkt för bränsle från egen skog. Det ligger en orättvisa i detta. Ägare till mindre skogsfastigheter kan nämligen inte göra motsvarande avdrag utan får alltså förhållandevis högre beskattning. Jag tycker att denna orättvisa kunde vara tillräckligt skäl till att man tog bort denna oformlighet i skattelagstiftningen. Vidare ser jag, liksom de båda nyssnämnda talarna, denna fråga i någon mån som en skogsoch miljövårdsfråga. Skattefrihet för bränsle från egen skog skulle väl kunna göra sådan röjning och gallring i skogen mera attraktiv än vad den är med de bestämmelser som finns i dag. Herr talman! Jag ber med dessa ord att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Denna fråga är ju en gammal bekant som varit föremål för riksdagens behandling i många år — vissa påstår att den är riksdagens längsta följetong. Det är i och för sig ingen stor fråga; det är väl närmast principerna vi strider om. Reservanterna framhåller i likhet med motionärerna det oberättigade i att bränslet från egen fastighet beskattas och begär en översyn av riksskatteverkets anvisningar. Detta har ju varit kravet i många, många år. De åberopar bl.a. det stora behov av röjningar och miljövårdande åtgärder som föreligger. Utskottsmajoriteten vidhåller å sin sida principen om att inte bara skogsprodukter utan även varor och andra naturaförmåner, som den skattskyldige tillgodogjort sig under beskattningsåret, skall beskattas. Värdet av bränsle från egen fastighet skall enligt anvisningarna upptagas till belopp motsvarande vedens värde i upphugget och hemkört skick, som det heter. När det gäller det av reservanterna åberopade stora behovet av röjningar och gallringar i sådana bestånd som det här är fråga om torde — som utskottsmajoriteten också betonar — motionärernas förslag inte i nämnvärd omfattning främja dessa ändamål. Utskottsmajoriteten framhåller vidare att det eventuella stöd det här är fråga om — dvs, när det gäller röjningar och gallringar — bör tillgodoses i annan form än genom lättnader i beskattningen. Det tycker jag är alldeles riktigt. Herr talman! Jag delar utskottets synpunkter och yrkar bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Man har sagt att det skulle kunna bli opåkallade förmåner för vissa kategorier skattskyldiga om beskattningen av fritt bränsle från egen fastighet slopades. Men sanningen är ju den att det i dag förhåller sig just på detta sätt, eftersom den som får veden gratis utan att vara skogsägare inte behöver ta upp förmånen i sin deklaration, medan den som hämtar ved från egen skog är skattepliktig. Det talas också om att man skall utgå från ortens pris. Är det då kutym på orten att man får ved gratis, så borde ju även skogsägaren kunna få veden gratis. Jag har svårt att förstå varför utskottsmajoriteten inte vill inse detta.

Herr talman! Till skatteutskottets betänkande nr 9 har moderaterna avgivit en reservation, som är grundad på en motion av herr Winberg m.fl. och som går ut på att gällande regler om avdrag för kostnader för resa med egen bil mellan bostaden och arbetsplatsen skall ändras så att den som har en årlig körsträcka på minst 2 000 mil om året skall få göra högre avdrag än som i dag är medgivet. Nu gällande regler utgörs av en schablon, utfärdad av riksskatteverket, som bygger på en årlig körsträcka till och från arbetet på 1 000 mil och privat körning på 1 300 mil per år. Enligt denna schablon utgör avdraget för bilkostnaderna för 1000 mil 3:40 kronor per mil, under det att körsträcka därutöver betalas med 2:10 kronor per mil.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

Herr talman! Det är ganska svårt att i skatteutskottets betänkande nr 9 utläsa vad utskottet har för uppfattning om de problem som behandlas i motion nr 127. Det gäller avdrag vid inkomstbeskattningen för resor med egen bil. Utskottet beskriver utförligt nu gällande regler. Men de frågor som vi tagit upp i motionen undviker utskottet omsorgsfullt att ge några svar på. Och de avsnitt i utskottets skrivning där man möjligen kan skymta en uppfattning i sakfrågorna finner jag något svårtolkade. Det är av denna anledning, herr talman, som jag har begärt ordet. Att yrka bifall till motionen finner jag knappast meningsfullt, eftersom den avstyrks av ett enigt utskott. Men jag hoppas att här i kammaren från utskottets företrädare få ett förtydligande av den enligt min mening något dunkla skrivningen. Nu gällande regler för avdrag vid inkomsttaxeringen för resor med egen bil framgår av följande tabell: Eftersom reseersättningar till befattningshavare i statlig och kommunal tjänst inte redovisas till skattemyndigheterna, får denna kategori skattskyldiga i praktiken dra av hela den erhållna reseersättningen. För de första 700 milen betyder detta för närvarande 4:90 per mil enligt kolumn 4 i tabellen. Den som reser samma sträcka till och från arbetet får dra av 3:40 per mil enligt kolumn 5 i tabellen. Skillnaden per mil blir 1:50, och per år för de första 700 milen 1 050 kr. Ett litet stycke på vägen har man dock lyckats skapa rättvisa, eftersom båda kategorierna får samma avdrag, 3:40 per mil, för körsträckan mellan 700 och 1 000 mil. Mellan 1 000 och 1 500 mil skiljer sig avdragen på nytt, denna gång med 1:30 per mil, vilket för hela året betyder en skillnad på 650 kr. Sedan har jag i tabellen tagit med en sträcka på ytterligare 1 000 mil upp till sammanlagt 2 500 mil, eftersom den sträckan torde uppnås av ganska många som pendlar till och från arbetet och även av personer som reser i tjänsten. För dessa 1 000 mil är skillnaden 0:60 per mil, vilket för hela året betyder en skillnad på 600 kr. Summan av beloppen i den högra kolumnen blir 2 300 kronor. En statlig eller kommunal befattningshavare som med sin egen bil kör 2 500 mil i tjänsten får alltså i sin deklaration dra av 2 300 kronor mer för bilkostnaderna än den som pendlar till och från arbetet samma sträcka. Därtill kommer att den förstnämnde gör sina körningar under betald arbetstid under det att den sistnämnde gör sina resor utanför ordinarie arbetstid och i regel utan ersättning från arbetsgivaren. Skatteutskottets avstyrkande av vår motion måste väl tolkas så, att utskottet finner dessa avdragsregler riktiga och rättvisa. Detta ger mig, herr talman, anledning att till skatteutskottets företrädare ställa följande tre frågor: 1. Hur motiverar utskottet att resor till och från arbetet vid t.ex. 2 500 mils körning bör ge ett 2 300 lägre kostnadsavdrag än motsvarande körning i tjänsten? 2. Eftersom man redan nu har ett likartat avdrag på sträckor mellan 700 och 1 000 mil, vad är det som hindrar att man även på övriga sträckor åstadkommer rättvisa genom likartade regler? 3. Hur motiverar utskottet att en särskild kostnadsutredning avkrävs de skattskyldiga som yrkar avdrag för bilkostnader i egen rörelse eller för körning i enskild tjänst? Varför räcker det inte i dessa fall med att en körsträcka fastställs, för vilken schablonbelopp kan tillämpas? Jag hoppas, herr talman, att utskottets företrädare vill ge svar på dessa tre frågor.

Herr talman! Enligt riksskatteverkets anvisningar kan skäligt avdrag för bilresor mellan bostaden och arbetsplatsen erhållas om vissa villkor uppfylls. Avståndet mellan bostaden och arbetsplatsen skall vara minst 5 kilometer, och den tidsvinst man erhåller genom att använda bilen framför annat kommunikationsmedel skall uppgå till en och en halv timme på framoch återresa. Man kan också få rätt till bilavdrag om det inte finns allmänna kommunikationsmedel, och då räcker det att avståndet uppgår till endast 2 kilometer. Storleken på avdraget för kostnader för bilresor till och från arbetet fastställs med hjälp av schablonregler. Beloppen var vid innevarande års deklaration 3:40 per mil för de första 1000 milen och 2:10 per mil för sträckor därutöver. Schablonen uträknas och fastställs av riksskatteverket enligt det beslut som riksdagen fattade 1969. Schablonen bygger på förutsättningarna att bilen i genomsnitt går 1 300 mil i privatkörning och 1 000 mil för resor till och från arbetet. Det avdrag på 3:40 per mil som får göras för de första 1 000 milen ger full kostnadstäckning under förutsättning att bilen körs 1 300 mil i privatresor. Bilägaren har alltså därmed fått alla fasta kostnader täckta vid 2 300 mil. Vad han därefter har rätt att göra avdrag för är de milbundna kostnaderna, dvs. 2:10 per mil. I motionen 17 och i reservationen krävs en generösare behandling av vad man kallar långpendlarna. Nu är det ju ändå så att det saknar betydelse hur många mil man kör till och från arbetet. Avgörande är huruvida privatkörningen uppgår till schablonuppskattningen 1 300 mil. Om så är fallet har man täckt in de fasta kostnaderna, och därutöver får man alltså göra avdrag för kostnader för den sträcka man kör mellan bostaden och arbetsplatsen vare sig denna är 1 000 mil eller 2 000 mil — det saknar betydelse ur beskattningssynpunkt. tjänsten. Herr Enlund har här redogjort för skillnaderna i ersättning och beskattning när det gäller resor i tjänsten och resor till och från arbetet. Det finns väl i sak ingenting att erinra mot redogörelsen när det gäller de ersättningar som utgår för resor i tjänsten. Herr Enlund ansåg tydligen att motionen 127 var något knapphändigt behandlad i utskottsbetänkandet, och han ville ha svar på en del frågor och en redogörelse för hur utskottet ser på frågan om rätt till avdrag för resor i tjänsten kontra avdrag för resor till och från arbetet. Man måste ha klart för sig att det finns en rad skäl för att dessa kostnader behandlas olika.

I det fallet har inte enbart kostnaderna för bilen varit avgörande, utan här har det gällt att åstadkomma en rationell lösning av ett transportproblem. Alternativet är att staten, kommunen eller företaget håller vederbörande förrättningsman med bil eller på annat sätt svarar för resekostnaderna. Det är möjligt att den uppgörelse som nu har träffats när det gäller ersättning för användande av egen bil i tjänsten ligger över de verkliga kostnaderna för bilen. Det är möjligt att den som har rätt till bil i tjänsten gör en viss förtjänst på detta och att kostnaderna snarare borde ligga vid de kostnader som medges enligt schablon för resor till och från arbetet. Men det är en förhandlingsuppgörelse, som man har kommit fram till samtidigt som man åstadkommit en rationell lösning av transportproblemet, en lösning som för arbetsgivaren innebär lägre kostnader än som varit fallet om arbetsgivaren skulle ha svarat för transporten. Det kan också finnas anledning att ge en högre ersättning till den som skall hålla bil i tjänsten. Bl. a. ställer man i allmänhet större anspråk på att vederbörande fordonsägare verkligen skall hålla denna bil i tjänsten. Uppgörelsen innebär att man utgår från att bilen skall finnas tillgänglig och att vederbörande befattningshavare med hjälp av privatbilen skall klara de uppdrag han ställs inför. Sådana anspråk ställs inte på dem som använder bilen enbart till och från arbetet. Av flera skäl behandlas frågan om bilkostnaderna för resor i tjänsten på ett annat sätt än kostnaderna för resor till och från arbetet.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 Herr Enlund hade visst ytterligare en fråga beträffande det förhållandet, att man för kommunala och statliga tjänster inte behöver ha en kontrollerad och fastställd reslängd, medan det är noga med den saken när det gäller enskilda företag. För statliga och kommunala tjänster förekommer ju en utomordentligt noggrann kontroll av hur bilen används i tjänsten; där finns utförliga bestämmelser om körjournaler och sådant. Och av företagen kräver man ju inte annat än att de skall redovisa i vad mån bilen gått i tjänsten. Men det är inte så stor skillnad mellan detta. I det ena fallet sker kontrollen inom det statliga verket eller den kommunala institutionen. I det andra fallet sker kontrollen av taxeringsmyndigheterna.
Herr talman! Det är svårt att avgöra om herr Carlsteins inlägg skall karakteriseras som ett klarläggande eller som en ytterligare dimbildning beträffande utskottets uppfattning när det gäller de tre ställda frågorna. Herr Carlstein säger att det finns en rad skäl för olika behandling och redogör för de schabloner som gäller. I utskottets betänkande står något om att arbetsresorna till en del skall anses som levnadskostnader. Även det är väl ett påstående som fordrar en motivering. Ingen ordnar väl frivilligt så att han eller hon får långa resor till arbetet. Oftast är det oundvikligt tvång. Man blir utan jobb på bostadsorten och är tvungen att börja pendla till närmaste tätort. Med de strävanden vi nu har att lätta trycket på tätorterna gör dessa människor samhället en tjänst så länge de fortsätter att pendla i stället för att flytta. I vår motion har vi inte yrkat på att statligt och kommunalt anställda skall fråntas de relativt förmånliga reseersättningar som de enligt herr Carlstein förhandlat sig till. Jag känner inte till om de även förhandlat sig till avdragsbestämmelserna. Det kunde vara intressant att få upplysning på den punkten. Vi har yrkat på enhetliga avdragsregler för samtliga kategorier skattskyldiga, och detta kan åstadkommas genom en uppräkning av de lägsta avdragsbeloppen. Rättvisa råder för resten redan i fråga om sträckorna 700 och 1 000 mil. När det gäller resor i tjänsten säger herr Carlstein att det innebär ett visst tvång för den anställde att hålla sig med bil och att det från kostnadssynpunkt är förmånligt för arbetsgivaren, stat eller kommun, att ordna det på detta sätt. Mot detta finns ingenting att invända, men det är ju inget försvar för att man sedan vid inkomsttaxeringen har olika schablonbelopp beträffande avdragen. Vad den tredje frågan beträffar är det klart att man måste fastställa körsträckan, t.ex. den sträcka som den egna företagaren har använt bilen i företaget, och likaså när det gäller enskild tjänst, eftersom man där inte alltid har arbetsgivarens kontroll beträffande reseersättningarna. Men min fråga gäller: Sedan denna körsträcka är bestämd, vad är det då som motiverar ett lägre avdrag? I kostnadsredogörelsen kanske man kommer fram till en milkostnad på låt oss säga 2:50 eller t.o.m. så lågt som 2:30, som jag har stött på i en del fall. De låga kostnaderna beror ofta på att det är folk med låga inkomster som köper billiga bilar och får låga avskrivningskostnader. Varför kan man inte här utgå från en fastställd körsträcka och sedan tillämpa samma schablonbelopp som för övriga kategorier? Det är det som den tredje frågan gäller.
Herr talman! Jag är rädd för att jag kanske ökar dimbildningen om jag nu går upp i replik mot herr Enlund. Han tycktes inte förstå vad jag försökte redovisa. Jag försökte för honom reda ut skillnaden mellan att använda bil vid resor till och från arbetet och att använda bil i tjänsten — det är ju den springande punkten. Därutöver kan jag inte ytterligare förklara mig, utan om herr Enlund inte nu har förstått det här, kan jag bara hänvisa till debattprotokollet i den delen. Dessutom måste man, när man säger att vi skall räkna med höjda kostnader och ge bättre ersättningar, också ta hänsyn till alla de människor som inte har möjlighet att använda bilen vid resor till och från arbetet men som ändå har kostnader för att ta sig till arbetet. De allra flesta människor har ju inte denna möjlighet. Jag menar att de bestämmelser som finns, både för resor till och från arbetet och för resor i tjänsten, är generösa och innebär täckning för en del av kostnaderna för den bil som man har glädje av i privatlivet. Vad vi har velat slå vakt om i utskottet är att generositeten inte ytterligare skall utökas gentemot dem som redan har en favör genom att få en viss del av sina kostnader täckta på grund av rätten att använda bilen i tjänsten eller för resor till och från arbetet.
Herr talman! Herr Carlstein menar nu att man av hänsyn till dem som inte har förmånen att använda egen bil vid resor till och från arbetet eller i tjänsten skulle bibehålla orättvisa regler för den grupp som måste använda egen bil för sådana resor. Den motiveringen kan jag inte begripa.

Herr talman! Herr Carlsteins försvar i denna fråga är rätt egendomligt. Jag kan i stort sett instämma i det herr Enlund tidigare har sagt, men herr Carlstein säger att frågan om resor i tjänsten gäller även frågan om en rationell lösning av vederbörandes tranportproblem. Jag vill då fråga: Gäller inte det även dem som använder sin egen bil för resa till och från arbetet?

Kan vi inte vara överens om det? Och är vi överens om detta, skulle vi väl också kunna vara överens om att det skall vara likartade regler när det gäller den ena eller den andra reseformen — resor i tjänsten eller resor till och från arbetet med egen bil. Jag tycker att detta är självklart. Herr Carlstein säger sedan att vi inte skall visa någon ytterligare generositet gentemot dem som redan tidigare har en favör. Vill verkligen herr Carlstein påstå att de människor, som inte har möjlighet att använda allmänna kommunikationsmedel utan måste använda egen bil för resor till och från arbetsplatsen, har en favör i dagens Sverige? Är det en favör att få göra ett lägre avdrag än de som använder bilen för resa i tjänsten?
Herr talman! Ja, herr Åkerlind, det är här fråga om att lösa ett transportproblem rationellt även för de människor som reser till och från arbetet. Det har man gjort genom att ge dem möjlighet att vid taxeringen yrka avdrag för de kostnader de haft för resor till och från arbetet. Man betraktar alltså saken på ett rationellt sätt. Detta menar jag vara en generös behandling. Jämfört med de människor som inte använder bilen till och från arbetet kan det i vissa lägen till och med bli en skattefavör att få utnyttja sin bil. Det är helt obestridligt därför att man i stor utsträckning genom schablonmetoden får täckning för de fasta kostnaderna för bilen. Detta kan inte den få som använder allmänna kommunikationsmedel. Om man sätter sig ned och funderar igenom denna fråga, är den inte svårare än så, herr Åkerlind.
Herr talman! Om det inte är svårare än så, herr Carlstein, är det väl ganska enkelt att rätta till saken. Herr Carlstein jämför dem som har en sämre förmån och som använder egen bil till och från arbetet med dem som använder bil i tjänsten. Sedan jämför han dessa, som har en sämre förmån i och med att de använder egen bil till och från arbetet, med andra människor som har möjlighet att använda allmänna kommunikationsmedel och som är i en ännu sämre situation. Men även detta problem borde kunna lösas så att alla i största möjliga utsträckning behandlas på samma sätt.